Herr talman! Herr Mellqvist envisas med att missförstå mig, för jag frågade inte efter alla de papper och alla de sidor och alla de texter som ni har skrivit om Skåneplaneringen, utan jag frågade: Var finns de administrativa medlen? Vilka administrativa medel föreslår ni? Tror ni att denna planering kan åstadkommas med de medel som finns nu? Då är ni illa ute, för de skånska planeringsproblemen håller på att växa de nuvarande planerarna över huvudet. Något bestämt och radikalt måste göras. Vad skall göras, herr Mellqvist?

Herr talman! Att bygga en bro mellan de två nordiska länderna Sverige och Danmark har i århundraden tilltalat människornas fantasi såväl i vårt land som i vårt broderland. Först nu har vi både de tekniska och ekonomiska möjligheterna att fullfölja en sådan tankegång. Behovet att göra en fast förbindelse mellan Sverige och, bokstavligen, Europa och Västerlandet har ökat år från år. Det har ökat därför att personkontakterna kräver det, därför att människorna önskar att mera omfattande och fritt få färdas mellan olika länder, därför att de ekonomiska förutsättningarna för människans fria val finns i större utsträckning samt därför att handeln ökar och att när det gäller denna förbindelse våra ojämförligt viktigaste ekonomiska kontakter sker mot Europa och mot väst. Mot öst och mot Sovjetunionen, herr Jörn Svensson, har vi en bred landförbindelse över Finland. Moderata samlingspartiets viktigaste skäl för en fast förbindelse är att man för framtiden förbereder förbindelser som har framtidens förutsättningar att möta de olika moderna kommunikationsmedlen, kollektiva som enskilda, i fritt val under tidens rådande förhållanden. Jag kan inte tänka mig att det finns någon som är så enfaldig att han eller hon tror att kommunikationerna mellan olika länder kommer att minska eller avta. Oljekriser och energikriser må komma och gå, människans okuvliga vilja att nå kontakter och färdas genom länder och över kontinenter kommer att öka i allt starkare tempo. Beslutet om en ny bro får inte avgöras genom politisk utpressning av några oljeschejker. En bro är enligt mitt sätt att se, om avstånden inte är för långa, vida överlägsen både tunnelalternativ och färjor, en bro där man kan placera in nya moderna kollektivtransportmedel som med hänsyn till natur och miljö ständigt kan varieras och förbättras. För att en bro skall komma till stånd är det emellertid i moderata samlingspartiets motion förutsatt att flygplatsen vid Saltholm kommer till utförande, detta dels för att få den internationella flygplats vi behöver i Norden, dels för att broalternativet skall vara acceptabelt från praktisk-ekonomisk synpunkt. Det är danskarna själva som har att bekosta flygplatsen. Om de av ekonomiska eller andra skäl anser att ett byggande av Saltholm icke är möjligt under nu rådande förhållanden, så bryts avtalet om ett brobygge. Detta har också utskottet mycket klart framfört i sitt betänkande och alltså följt moderata samlingspartiets hemställan i detta avseende. Ett brobygge är alltså inte aktuellt om Saltholm inte kommer till. Moderata samlingspartiet bidrar inte till en bro, om flygplatsen inte blir av. Om danskarna av ekonomiska skäl i valet mellan kärnkraft och bro väljer kärnkraften just nu, så är det deras egen sak. En del miljövårdare i Sverige vill inte ha vare sig kärnkraft eller bro, när oljan kanske nu sinar. Om brobygget skulle förfalla kommer dessutom inte heller linjen Helsingborg-—-Helsingör till stånd eftersom tunnelbyggandet Helsingborg— Helsingör enligt avtalet är sammankopplat med brobygget Köpenhamn— Malmö. Vi förutsätter då att regeringen tar nya initiativ för att med den danska regeringen överenskomma om nya avtal som innebär att HH linjen ändå kommer till utförande. Detta borde vara naturligt, om danskarnas projekt på Saltholm inte kommer till utförande. Vi tar därvid också för givet att Stora Bältbron genomförs så att Skandinavien har möjligheter till snabba kommunikationer med kontinenten.

Det fel herr Norling begick var kanske att han innan han satte sitt namn på detta preliminära avtal inte överlade med de andra politiska partierna och försäkrade sig om att han hade deras enhälliga stöd. Frågans storleksordning var sådan att det borde ha varit naturligt. Därigenom hade regeringen kunnat slippa den situation vi har i dag, då full enighet icke råder, vilket med tanke på vad som förevarit under dessa 20 år är både generande och olyckligt. Herr talman! För att inte upprepa vad utskottets ordförande herr Mellqvist redan sagt skall jag försöka koncentrera mig till några punkter. Jag övergår därför till att närmare ange varför vi anser att en bro Köpenhamn-—-Malmö tillsammans med en järnvägstunnel under HH-leden är det bästa alternativet. Förutsättningen är, som jag redan sagt, att flygplatsen på Saltholm kommer till stånd. Min redovisning bygger på uttalanden av den expertis som regeringen, riksdag och utskott haft möjlighet att tillgå. Givetvis har vi också med stort intresse lyssnat på alla dem som haft en annan mening. De utredningar som gjorts och de remissyttranden som i så stor utsträckning utgjort underlag för propositionen måste tas på allvar. Om de trafikberäkningar som gjorts avseende framtiden är riktiga, kommer inte Öresund att på ett trafikmässigt tillfredsställande sätt kunna klara trafiken med färjor, svävare och båtar. Det beräknas att uppåt 200 färjor i framtiden skall korsa sundet tillsammans med svävare och andra fartyg. Det är oacceptabelt både med tanke på trafiken Danmark—Sverige och med tanke på hela den stora Östersjötrafiken. Där är de framtida trafikriskerna enligt mitt förmenande så oändligt mycket större än vid trafik över en bro. Även av miljöskäl är en sådan trafik oacceptabel. Professor Lindahls uttalanden har kommenterats av andra. Han säger att man skulle kunna klara sig med färjorna. Annan expertis säger motsatsen. Det gäller också att ta hänsyn till ekonomin. Enligt mitt förmenande är det efter de undersökningar som gjorts orealistiskt att tro att man kan bygga nämnvärt större färjor. En trafik med sådana blir oekonomisk: det åtgår för lång tid för ioch urlastning med hänsyn till den korta vägen mellan Sverige och Danmark. När motståndarna till bron förringar de gjorda trafikprognoserna glömmer de bort den omvända trafikströmmen, den från övriga Europa till Sverige. Skandinavien kallas med viss rätt för Europas lunga. Vi har att vänta oss ett tilltagande intresse från människor som vill utnyttja Skandinavien för rekreation. Personligen anser jag att det är vår plikt att kunna inbjuda dessa till vårt land, om de anpassar sig till våra förhållanden. Den nationella allemansrätten — rätten att fritt vistas i varandras länder med respekt för respektive lands lagar och förordningar — tillhör demokratins mänskliga rättigheter. Den saknas i stort sett ännu i öststaterna. Vad vi har att göra är att planera vår mark, vår trafik och våra kommunikationer så att minsta möjliga skada uppstår vid denna ökade turism. Det är förvånande hur vissa miljögrupper argumenterar med utgångspunkt i vad som varit utan att ta hänsyn till vad som är och vad som kommer. Man har inte klart för sig vilka instrument samhället redan har till förfogande — på den punkten har jag en helt annan uppfattning än herr Svensson i Malmö — för att inte tala om de lagar som är på väg och som är så genomgripande att de påverkar både näringslivet och kommunernas utveckling. Här några anvisningar, om nu herr Svensson är i kammaren. Vi har riksplanen, riksplanens nedbrytning på kommunplanet, städernas generalplaner, Länsprogram 70 naturvårdsplanen, kustinventeringen, fysiska riksplaner som sådana, Länsplan 70, den regionala trafikplaneringen och planeringsberedskapen under projekteringen av Öresundsbron. Vi har i utskottet särskilt uttalat oss för att alla dessa planeringsorgan skall följa utvecklingen med anledning av brons tillkomst och vidtaga de åtgärder som erfordras för att minska miljöfarorna. Vi har en ganska ingripande naturvårdslag, paragraferna 15 16,17, 18 och 19, som i praktiken inte ger utrymme för ett enda fritidshus, inte en enda bit mark som kan användas till täktverksamhet eller på annat sätt utnyttjas om myndigheterna vill något annat. Vi får nya lagar på förslag i januari 1974 som än mer inskränker markägarnas och andras möjligheter till utnyttjande av mark. Det ankommer alltså på det allmänna — kommunen, länsstyrelsen och Kungl. Maj:t — att avgöra varje åtgärd som skall vidtagas när det gäller markanvändning. Vi får en ny lag om etableringskontroll. Det verkar som om varken vänsterpartiet kommunnisterna eller centerpartiet har klart för sig befintligheten av samhällets hårda styrmedel. Den bild som herr Jörn Svensson har visat upp för kammaren existerar inte och kommer inte att existera i framtiden, hoppas jag. Men vi vet att herr Jörn Svensson önskar ett genomplanerat samhälle — ett samhälle där människornas möjligheter till någon form av frihet i allra högsta grad är beskurna. Moderata samlingspartiet, det parti som mer än något annat parti i denna kammare har kämpat för individens frihet och tror att personligt initiativ och frihet under ansvar medverkar till en riktig utveckling i samhället, är emellertid medvetet om att styrmedel måste till på områden där kollektivets intressen står i förgrunden. Det gäller bevarandet av naturtillgångarna, hindrande av exploatering av för allmänheten värdefulla områden, etableringskontroll på miljömässigt känsliga områden för industrier etc. Sådana styrmedel måste emellertid användas med stort ansvar och stor försiktighet. Jag ser genom brons tillkomst att skåningarna får en mera intensiv planering och en hårdare miljökontroll, vilket bidrar till att bevara Skåne mera intakt. Även om mindre jordbruksmarker tas i anspråk för vägar och bro — en och en halv promille av Skånes åkerjord fram till 1985, enligt undersökningar — motsvarar detta en storlek av kanske — som redan sagts — ett par skånska jordbruk av vanligt snitt. Större är inte åtgången av mark för de nya vägarna som hör ihop med bron. Kom bara inte och säg att dessa en och en halv promille skulle ha någon nämnvärd betydelse för vår livsmedelsförsörjning här i landet. En halv miljon hektar åkerjord ligger mer eller mindre för fäfot i detta land och kunde ge ett väsentligt bidrag till Sveriges — och litet också till världens — livsmedelsproduktion. Detta gäller även om denna jord inte har Skånegårdarnas bördighet. Herr talman! Jag kommer så till finansieringsfrågan. Det är en av de mest misstolkade frågor när det gäller KM-leden. Denna led är beräknad — och det sägs än en gång från denna talarstol och kan inte sägas nog ofta — till 1,2 miljarder kronor inklusive räntekostnader i 1971 års prisnivå. Dessa pengar skall tagas ut av trafikanterna i form av en broavgift. Kom då inte och påstå i denna debatt att dessa 1,2 miljarder skulle kunna användas till andra vägar. Inget parti i denna riksdag mer än moderata samlingspartiet har föreslagit att vi skulle bygga vissa avgiftsbelagda motorvägar när detta passar, och detta för att få mera pengar över till nya förbättrade vägar i glesbygderna. Ingen i denna kammare kan förneka hur vi, utan respons från mertalet i kammaren, upprepat detta förslag. Den som pådyvlar oss att vilja satsa 1,2 miljarder på en bro på bekostnad av andra vägar han vet inte vad han talar om. I utskottet har också, med instämmande av alla partier, framförts att bron inte får påverka andra vägintressen. Min uppfattning är i stället att E 6, delar av E 4 och andra vägar i anknytning till bron snabbare får sin upprustning. Följer norrlänningarna moderata samlingspartiets linje i denna fråga kommer deras vägar att än mer förbättras. Vid avgiftsfinansiering av vissa stora motorvägar, som går att avgiftsfinansiera, blir det mera pengar över till de enskilda vägarna. Några ord om brons karaktär som lokalbro för Malmö—Köpenhamn. Ja, det är sant att huvuddelen av trafiken som beräknas gå på bron är lokaltrafik. Därtill skall givetvis räknas de miljoner som går till den internationella flygplatsen i Saltholmen, och det är många miljoner som berörs av fjärrtrafiken Skandinavien—Europa. Vi har i utskottet givit mycket klar anvisning att spårbunden pendeltrafik mellan städerna skall övervägas. Bron ger möjligheter, än en gång, till en utbyggnad av framtidens nya avancerade trafikmedel — snabbtrafik som i dag redan synes kunna bli nästan lika miljövänlig som 1800-talets hästdroskor och, som utskottets ordförande poängterade i sitt anförande, svävartåg med elektrisk drift. Man har redan skisserat planer för hur sådana svävartåg skulle kunna gå mellan Köpenhamn, Malmö, Lund, Trelleborg, Landskrona och upp till Helsingborg i en cirkel. Sådana svävartåg upptar egentligen inte någon mark alls — i varje fall väldigt litet mark — och Skånes bönder kan plöja under pelarna. Använd vägar och moderna kommunikationer för att i stället sprida aktiviteterna till Skånes mera gömda hörn! Den moderna industrin vill inte ligga i alltför heta områden men ändå vara så placerad att den genom kommunikationernas hjälp snabbt kan nå de centrala delarna. Goda kommunikationer med kontinenten skapar större intresse för svenskt näringsliv att etablera sig hemma i Sverige än, som nu, att bygga upp sina dotterbolag i Danmark, Holland, Belgien, Frankrike och Västtyskland. Detta bör de allvarligt tänka på som kritiserar vårt näringslivs försök att vidga Sveriges marknad. Jag kan inte begripa vad det är för fel att två städer, närliggande varandra, söker lämpliga och goda kommunikationer, så att valfriheten ökar till kontakt och samverkan, i all synnerhet som det är två städer i olika skandinaviska länder som kan ge varandra utökade möjligheter till rekreation, kultur och nöjesliv. Man skall vara en bra stor egoist om man inte är beredd att kunna uppskatta dessa fördelar och även kunna ta emot människor utifrån. Några ord om HH-tunneln. I moderata samlingspartiets motion står ”att järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör skall påbörjas snarast och färdigställas samtidigt med vägförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn”.

En överenskommelse och en diskussion med danskarna måste ske enligt avtal. Yrkandet i vår motion har tillgodosetts i trafikutskottets hemställan. Det betyder att den kollektiva godstrafiken redan från början skall kunna gå med järnväg under HH-tunneln och att man därigenom får en mera differentierad godstrafik på KM-leden. Detta är en riksdags hemställan som alla partier kunde ställa sig bakom. Det finns från dansk sida ett starkt intresse för att detta bör ske, varför regeringens förhandlingar i detta syfte bör ge ett positivt resultat. Denna riksdagens hemställan ger också danskarna en fingervisning om att skulle de av politisk-ekonomiska skäl vara förhindrade att fullfölja Saltholm och uppgörelsen om bron därvid icke kommer till stånd, har Sverige visat ett stort intresse för att man omedelbart tar itu med förhandlingar om ett tunnelbygge mellan Helsingborg och Helsingör och att detta eventuellt kan utvecklas också för annan trafik. Jag tror att det är viktigt att för allmänheten göra klart att ett tunnelbygge under HH-leden dock är en ganska komplicerad sak, att en sänktunnel kan skapa marinbiologiska effekter som hör ihop med strömmar och utbytesvatten mellan Östersjön och Kattegatt. Allmänheten bör också upplysas om att trafikutskottet har fått klara belägg för att en bro över HH-leden på grund av det trånga sundet, de hårda strömmarna och den intensiva trafiken är en framtida utomordentligt stor risk för sjösäkerheten och att, om jag är rätt underrättad, internationella sjöfartsorgan har svårt att acceptera denna lösning. Herr talman! När vi behandlar denna fråga i Sveriges riksdag måste vi komma ihåg att det inte rör sig om en angelägenhet av bara inhemsk karaktär där man, om det passar sig, snabbt kan ändra ståndpunkt. Överläggningar med ett annat land under flera år, gemensamma arbetsgrupper som efter stora svårigheter har kommit fram till en gemensam ståndpunkt, diskussioner och överväganden i Nordiska rådet, kontakter och samtal med andra berörda länder kring Östersjön, 20 års egna utredningar — allt detta förpliktar. Man välter inte en sådan uppgörelse över ända utan att det finns för hela landet livsviktiga och avgörande skäl. Låt vara att energiproblemen under de senaste åren har accentuerats. Vi löser inte det problemet genom att bygga ett par hundra färjor till. Låt vara att en stark opinion har vuxit upp under de senaste månaderna, som man med all aktning och saklighet skall ta hänsyn till därför att denna opinion vill väl. Men det är omöjligt för denna opinion att vara så informerad som de är vilka har fått del av alla officiella undersökningar i ärendet. Det är inte opinionens fel. Det går bara inte att föra ut hela sakfrågan till svenska folket. Moderata samlingspartiet har i utskottet fått gehör för sina synpunkter. För det första: Ingen bro utan Saltholm. För det andra: Överläggningar med danskarna om ett tidigareläggande av HH-tunneln. För det tredje: Hänsynstagande till strukturoch miljöfrågorna och möjlighet för riksdagen att vid behov under projekteringen få ta del av denna. Vi känner ansvar för gjorda uppgörelser med ett annat land. Vi ser förberedelserna i ett framtidsperspektiv. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i det anförande som Anders Dahlgren inledde debatten med och på samma sätt som han gjorde konstatera, att det motorvägsprojekt som ingår i överenskommelsen mellan de svenska och danska regeringarna får långtgående verkningar när det gäller både trafikpolitik och regionaloch miljöpolitik. Jag skall i detta anförande uppehålla mig vid konsekvenserna i de sistnämnda avseendena av den sexfiliga motorvägsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Det är inget tvivel om att den bron kommer att fungera som ett instrument för koncentration av bebyggelse, näringsliv och befolkning till sydvästra Skåne. Det har varit och är uppenbarligen fortfarande en planerardröm att göra Malmö-Lund-Köpenhamnsområdet till ett alternativ till Hamburg. Det har sagts att en broförbindelse över Öresund är ett unikt tillfälle i världen att för överkomliga kostnader skapa en storstadsregion med alla dess många fördelar. En företrädare för näringslivet sade häromdagen i en tidningsintervju att Malmö Köpenhamnsregionen genom en fast broförbindelse blir mera attraktiv för företagsetablering och att det finns uppenbar risk för att Hamburgområdet annars får spela en huvudroll. De alltmer påtagliga nackdelarna har man emellertid bortsett från. Den här bron kommer i själva verket att dra betydande kostnader och den kommer tillsammans med de följdinvesteringar som framtvingas i vägnätet och den ökade koncentrationen av näringslivet att få negativa verkningar för miljön i sydvästra Skåne som inte kan accepteras. Man bortser också från verkningarna i andra delar av landet. Det skulle bli en fortsättning på den befolkningsomflyttning som ägt rum under 1960-talet och skulle leda till en fortsatt uttunning av befolkningen i stora delar av vårt land. Detta låter sig inte förenas med centerns regionalpolitiska målsättningar. Vi företräder en regionalpolitik som skall ge utvecklingsmöjligheter i alla delar av landet. Det framgår av förslaget till regionplan för sydvästra Skåne att planerarna betraktar denna del av landet som ett mycket expansivt område. I planförslaget förutsätts att befolkningen i sydvästra Skåne skall öka med omkring 130 000 invånare fram till 1985 och med omkring 300 000 invånare till år 2000. Investeringsbehovet i bostäder, arbetslokaler, följdinvesteringar inom bebyggelseområdet, vägar, försörjning med el, vatten och värme, tele samt avfallshanteringen beräknas till mer än 23 miljarder kronor under åren 1973 till 1985. En av förutsättningarna för denna expansion är som jag nämnde tillkomsten av en fast förbindelse i KM-läget. Jag påpekade också att en sådan expansion inte är förenlig med en regionalpolitik som syftar till att skapa utvecklingsmöjligheter i alla delar av landet. Det finns emellertid också anledning ifrågasätta om den påräknade kraftiga expansionen i sydvästra Skåne går att förena ens med de riktlinjer för regional utveckling som riksdagen antog i höstas. Därvid talades dock om en viss dämpningstakt av storstädernas tillväxt. Hur skall de beslutade riktlinjerna kunna följas om regionplaneförslaget förverkligas, och hur skall man motverka den expansion som motorvägsbron ger upphov till? Vilka styrmedel har samhället för att förhindra expansionen och för att ge utvecklingsmöjligheter också åt andra delar av landet? Vi vet att industrier köper upp mark i det här området för att — som de anser — ligga bra till ur industrisynpunkt. Vi vet att utöver motorvägsbron är flera andra stora projekt på gång eller under planering: Barsebäcksprojektet 15 km norr om Malmö som påbörjades 1970, och i sin sysselsättningstopp kräver det en arbetsstyrka på 1 000 man. Hela projektet är kostnadsberäknat till I 800 miljoner kronor. Bolmenprojektet, dvs. AB Sydvatten, skall leda vatten i en tunnel från Småland till Skåne med en arbetskraftsåtgång på ca 500 man och utföras till en kostnad på 600 miljoner kronor. Detta projekt utgör i sig självt en helt omöjlig regionalpolitisk tanke. Att i en sådan omfattning transportera vatten från ett s.k. icke expansivt område i landet till en planerad utbyggnadsregion i en annan del av landet för att den regionen skall klara sin vattenförsörjning är enligt min mening orimligt. Det har jag givit uttryck åt tidigare i samband med att det projektet diskuterades. I själva verket leder detta projekt när det blir utfört till att det i sig självt ställer krav på räntabilitet. Följden blir att om vattenavgifterna inte skall bli för höga, måste större vattenmängd förbrukas. Detta i sin tur leder lätt till att man vill ha en så stor befolkning som möjligt i det här området för att den vägen hålla nere vattenavgiften. Nej, från regionalpolitisk synpunkt skall naturligtvis strävan vara att områden som har förutsättningar i form av mark, vatten och arbetskraft tillåts expandera och att de regioner som förbrukat sitt — om jag får kalla det så — grundkapital får dämpa utvecklingstakten. Det måste vara grunden för de regionalpolitiska strävandena. Jag skulle kunna räkna upp ytterligare projekt som avses starta under tidsperioden 1974—1985 och som tillsammans med det projekt jag nyss nämnde har en sammanlagd investeringsram på närmare 5 miljarder kronor. Det är uppenbart att det här kommer att betyda en efterfrågan på såväl material som mänsklig arbetskraft i en omfattning som måste få negativa verkningar för andra delar av landet. Jag vill ställa några direkta frågor till företrädare för utskottet men också till departementschefen: Varifrån skall alla dessa människor tas som skall arbeta inom dessa projekt i sydvästra Skåne? Blir inte resultatet att man måste öka takten och öka omfattningen av folkomflyttningen i landet? Leder inte detta i sin tur till en medveten koncentration? Ni har ju ändå förklarat er vilja motverka koncentrationen. Det här är väsentliga frågor som jag anhåller att få besvarade. De måste besvaras, därför att den våldsamma satsning som sker på sydvästra Skåne innebär att man frångår riksdagens beslut 1972 när det gäller regionalpolitiken. Det är ett svek mot alla de regioner i landet som lider brist på sysselsättning. Det är ju där som åtgärderna i första hand måste sättas in. Därför är frågan om samhällets styrmedel av så grundläggande betydelse. Det skulle vara bra, om vi här i dag kunde få veta vilka medel regeringen har i beredskap för att förhindra en fortsatt koncentration till sydvästra Skåne. Finns det möjligheter att till andra delar av landet ge tillfredsställande förutsättningar när resurserna i så stor utsträckning som synes bli fallet ställs till förfogande för sydvästra Skåne? Vågar utskottet och, framför allt, vågar statsrådet, som har ansvaret för långsiktsplaneringen inom trafikområdet, garantera att vi med denna jättesatsning av material och arbetskraft har reella resurser kvar att vidta helt nödvändiga åtgärder på vägar och broar i andra delar av landet? Sanningen är ju att vi under ett antal år utan denna satsning inte har kunnat vidta åtgärder på vägar och broar i andra delar av landet i den utsträckning som varit önskvärd. Då är min fråga: Vågar statsrådet garantera att de möjligheterna finns kvar när man tar en så stor del av de reala resurserna i anspråk för dessa projekt? Under senare år har industrisamhällets miljöproblem blivit alltmer uppenbara. Berättigade anspråk kommer att ställas på en anpassning av näringslivets utbyggnad till de krav som en aktiv miljöpolitik ställer. Nu ser det emellertid ut som om de som haft att handlägga frågan om de fasta förbindelserna över Öresund inte har låtit sig påverka av denna miljödebatt. För den som inte kan frigöra sig från tanken på en stor Örestad måste miljödebatten ha passerat tämligen spårlöst. Koncentrationens nackdelar har visat sig i Stockholm. Även Malmöborna torde redan ha kommit i kontakt med miljöproblemen. Det vore oansvarigt att inte dra lärdom av erfarenheterna. Den högexploatering av naturresurserna som storstadsbyggandet kräver innebär att miljön i väsentliga avseenden blir konstlad. Följden blir att man i hög grad bortser från de ekologiska sammanhangen. Det blir luftföroreningar, vattenföroreningar, det blir olika slag av buller, det blir trafikproblem och andra trängseleffekter. Områdena för friluftsliv och rekreation är begränsade och kommer att utnyttjas hårt och därigenom också att förslitas hårt. Förhållandet måste bli avsevärt sämre i ett Örestad med en motorväg mellan Malmö och Köpenhamn. Två av årets nobelpristagare i fysiologi och medicin, Konrad Lorenz och Nikolaas Tinbergen, framhöll häromdagen på en presskonferens i Stockholm nödvändigheten av att koncentrationen till storstäderna stoppas. Deras drastiska slutsats var att det blir katastrof om så inte sker. Brofästena och de betydande följdinvesteringar som bron framtvingar skulle ta mycket mark i anspråk. Man har hänvisat till att brofästena bara skulle uppta en storlek motsvarande två normaljordbruk, och man har sagt att det lilla kan vi tåla, eftersom vi har så mycket annan mark som skulle kunna tas i anspråk för jordbruksdrift. Med ett sådant resonemang bortser man dock enligt min mening medvetet från den mark som följdinvesteringarna kräver. Markåtgången blir givetvis ännu större om man inte lyckas förhindra att det framlagda regionplaneförslaget förverkligas. Högavkastande åkerjord skulle asfalteras. Med den situation som råder i världen är det enligt min uppfattning nödvändigt att Sverige så långt som är möjligt är självförsörjande med livsmedel. Därför finner vi det ytterst betänkligt att beröva jordbruket god åkerjord på det sätt som skulle bli följden i sydvästra Skåne. Den krisartade situation som vi för närvarande upplever på energiområdet hänger direkt samman med att oljan kommit till användning i Mellanösternkonflikten. Men även om — som vi hoppas — denna konflikt kommer att lösas på ett sätt som alla parter kan godta, måste man utgå från att det under överskådlig framtid inte blir möjligt att tillgodose en efterfrågan på energi som växer i samma omfattning som hittills. Det blir därför nödvändigt med ett medvetet energisparande. Alla samhällssektorer måste kunna komma i fråga när det gäller sparåtgärder. Det innebär i fråga om kommunikationsväsendet att de mera trafiksnåla kollektiva trafikmedlen måste ges företräde i betydligt större omfattning än nu. Vi måste räkna med att bilismen inte kommer att utvecklas som hittills. Därmed vill jag inte bortse från att den kommer att fylla en betydelsefull uppgift också för de framtida kommunikationerna, särskilt för de glesare befolkade delarna av landet där underlaget för kollektiva trafikmedel är begränsat. Men det finns enligt vår mening — och det har herr Dahlgren utvecklat — bättre sätt att ordna kommunikationerna mellan Malmö och Köpenhamn än med en motorväg. Den föreslagna bron är avsedd för en snabbt växande ström av bilar. Om energibristen sätter stopp — mer eller mindre — för denna ström kommer kanske bron att stå där tämligen tom när den blir färdig. Det finns också anledning att beakta den minskande energitillgångens verkningar för flygkommunikationerna. Starka skäl talar för att flygets expansion inte kan fortsätta som hittills. Generalsekreterare Knut Hammarskjöld i de reguljära flygbolagens internationella organisation, IATA, framhöll nyligen i en tidningsintervju att de korta flygtransporterna inom tjugo år kommer att tvingas ner på marken. Han påpekade vidare att förutsättningarna för chartertrafiken håller på att försvinna. Flygbranschen kommer att få en helt ny struktur, hävdade han. Bl. a. mot bakgrunden av den utveckling som Hammarskjöld tecknade är det säkert klokt att fundera en gång till över behovet av ytterligare en storflygplats i Malmö—Köpenhamnsområdet. SAS-chefen Knut Hagrup framhöll häromdagen att Saltholmsprojektet åtminstone bör uppskjutas. Det förutsätter en fortsatt ökning av flygtrafiken. Om denna ökning uteblir kommer måhända nuvarande flygplatser i området att vara tillräckliga. Därmed bortfaller en av förutsättningarna för brobygget. Fru talman! Jag ber att få instämma i det av herr Dahlgren ställda yrkandet.

Fru talman! Låt mig allra först instämma i vad som har sagts av herr Mellqvist och herr Lothigius om den utomordentligt fina presentation av utskottsmajoritetens betänkande som trafikutskottets ordförande gjorde. Det ger mig en något lättare uppgift, eftersom jag efter den utförliga presentationen inte egentligen behöver tynga mitt anförande med någon enda siffersakuppgift. Låt mig i stället konstatera att det beslut som skall fattas här i dag i kammaren — förhoppningsvis — innebär det positiva och slutliga ställningstagandet till frågan om Öresundsförbindelserna. Det innebär att en slutsummering har kunnat ske av tjugo års utredningsoch förhandlingsarbete. Både på det politiska planet och på tjänstemannaoch expertnivå har under årens lopp mycket betydande och mycket krävande insatser gjorts för att nå en lösning på dessa för Sverige, för Danmark och för Norden så angelägna frågorna. Besvikelserna har varit många genom åren, men tron på riktigheten av projekten sådana de utkristalliserat sig under de senaste tio åren har gjort att man ständigt kommit tillbaka och genom nya utredningsoch förhandlingsinsatser sökt brygga för en uppgörelse. Vad som har känts som ett särskilt stöd för den svenska regeringen i dess strävanden har varit den mycket breda uppslutning man har kunnat notera för en lösning av Öresundsfrågorna — och då i stort sett i enlighet med den uppläggning som de nu träffade överenskommelserna med Danmark innebär. Det skall väl också sägas att stödet i många fall har tagit sig uttryck i en kritik för att den svenska regeringen inte har varit tillräckligt aktiv, inte tillräckligt villig att möta motparten och kanske t.o.m. inte haft en ärlig vilja att verkligen nå en uppgörelse. Denna kritik kan också i efterhand vändas till att ha varit något positivt. Stödet har även gällt den inriktning som utredningsoch förhandlingsinsatserna haft. Det finns här anledning att erinra om att redan efter den första stora utredningen — den som utfördes av Öresundsdelegationerna mellan 1954 och 1962 — det snart lutade åt att en första vägförbindelse borde byggas mellan Köpenhamn och Malmö. Öresundsdelegationerna hade visserligen förordat en första vägförbindelse i Helsingör—Helsingborgsläget, men deras förslag utsattes vid remissbehandlingen för stark kritik. Underlaget för ställningstagandena bedömdes otillräckligt, och det stora flertalet av de remissinstanser som yttrade sig i lokaliseringsfrågan vände sig mot förslaget att lägga den fasta förbindelsen i det nordliga KM-läget. För den följande utredningsetappen svarade som bekant de s.k. Öresundsgrupperna. Som resultat av sina överväganden förordade grupperna år 1967 i första hand en vägförbindelse i KM-läget. Grupperna hade också funnit att behovet av en järnvägsförbindelse stärkts och att det under vissa betingelser kunde tänkas att KM-förbindelsen i första hand borde kompletteras med en järnvägstunnel i HH-läget. Gruppernas förslag i fråga om lokaliseringen av den första fasta förbindelsen fick ett starkt stöd vid remissbehandlingen. Det var i viss mån spegelbilden till den kritik som Öresundsdelegationernas betänkande tidigare utsatts för. Detta mönster har sedan återfunnits i de förhandlingskontakter som tid efter annan har förekommit mellan den svenska och den danska regeringen. Vid dessa överläggningar har under 1960-talets senare år frågan om vägförbindelsen hopkopplats med frågan om en ny flygplats på Saltholm. Man har samtidigt — inom ramen för en samlad bedömning av Öresundsfrågorna — från svensk sida varit beredd att diskutera ett tunnelprojekt i Helsingborg-Helsingör-läget. I bakgrunden har också sedan länge legat en uttalad dansk avsikt att bygga en bro över Stora Bält. Det här trafikmönstret återfinns också i Nordiska rådets behandling av Öresundsproblemen, som herr Mellqvist och även herrar Gustafson i Göteborg och Lothigius nämnde. Under tjugo år har denna fråga stått på Nordiska rådets dagordning. Och det har varit en av de under åren verkligt stora frågorna. Tillkomsten av KM-förbindelsen har också där fått en mycket bred politisk uppbackning, och trycket på de svenska och danska regeringarna har varit betydande. År 1965 rekommenderades regeringarna på nytt att fatta principbeslut om en fast förbindelse i KM-läget. År 1968 rekommenderade Nordiska rådet oss att driva utredningsarbetet i fråga om en storflygplats på Saltholm och en anslutande fast förbindelse mellan Danmark och Sverige parallellt och att påskynda arbetet så mycket som möjligt. År 1969 rekommenderades regeringarna att före en viss angiven tidpunkt samma år träffa behövliga beslut om en storflygplats och om den första fasta förbindelsen över Öresund. Och 1971 anbefalldes regeringarna på nytt bl.a. att snarast träffa avtal om anläggandet av den fasta förbindelsen mellan Köpenhamn och Malmö. Det rådde ingen partisplittring på den svenska sidan 1971. Alla politiska partier i denna kammare skrev entydigt under, företrädda av ledamöter som herr Nilsson i Tvärålund, herr C.-H. Hermansson osv. Nordiska rådet har sålunda markerat en mycket klar, över alla partigränser gående konsekvent och entydig inställning i Öresundsfrågorna. Självfallet är det inte så att Nordiska rådet står och faller med Öresundsfrågorna. Det är inte därför, fru talman, jag säger det här. Men låt oss vara överens om att det från det nordiska samarbetets synpunkt skulle vara mycket beklagligt — det törs man säga — om KM-förbindelsen i förening med Saltholm, liksom HH-tunneln nu inte skulle komma till stånd. Låt oss också konstatera att den svenska tidningspressen — oberoende av partifärg — självfallet har utövat en effektiv bevakning av Öresundsfrågorna. Man har noggrant följt med de olika turerna i förhandlingsoch utredningsarbetet, och besvikelserna — när det inte lett till något och när man har märkt att det har blivit stagnation i förhandlingarna — har klart markerats och ofta kommit till uttryck i förebråelse mot de svenska och danska regeringarna — och mest mot den svenska. Ur mångfalden av pressklipp kan man som exempel ta en ledare från centerns huvudorgan Skånska Dagbladet, som år 1969 — det var tiden för den förra stora förhandlingsomgången, när vi var mycket nära att klara en uppgörelse — skrev så här: ”Det är, som framhållits i många instanser — — — ett vitalt önskemål att man äntligen går från utredningsoch debattstadiet till aktivt handlande.

Självfallet kan man ändra uppfattning — jag ger vem som helst rätt att ändra uppfattning från i går till i dag — men det får ju vara någon konsekvens även när man gör detta. Den ändrade uppfattningen måste ändå ses i perspektivet av vad det är för fråga man ändrar sig i och vad det är för långvarigt arbete som ligger bakom den förändring man själv finner nödvändig.

Det har redan tidigare i debatten på ett utomordentligt sätt berörts av utskottsmajoritetens talesmän med trafikutskottets ordförande i spetsen. Överenskommelsen om de fasta förbindelserna innehåller bestämmelser om KM-ledens sträckning och utformning och dess samordning med Saltholms flygplats, om tiden för dess färdigställande, om arrangemang och åtgärder för att prioritera kollektivtrafiken, om planering, byggande och drift, om formerna för dansk medverkan och om dansk insyn i projektet, om principerna för avgiftssättningen — som särskilt skall gynna den kollektiva trafiken —, om formerna för Danmarks inträde som delägare etc. Jag bara tar rubrikerna. Särskild uppmärksamhet har vi under överläggningarna ägnat frågan om en järnvägstunnel i Helsingör—Helsingborg-läget. Det har motiverats av kapacitetsproblem på leden och av angelägenheten att ge även dessa delar av regionen klara förutsättningar i fråga om den fortsatta samhällsplaneringen. Överenskommelsen innebär i detta fall att Sverige och Danmark gemensamt bygger en järnvägstunnel mellan de centrala delarna av Helsingör och Helsingborg. Tunneln skall enligt överenskommelsen påbörjas så snart som möjligt och bygget drivas i den takt som ländernas resurser tillåter med hänsyn särskilt till åtagandena för att få till stånd KM-leden och en flygplats på Saltholm. En riktpunkt, står det i propositionen, skall vara att HH-tunneln färdigställs omkring 1985. Bakom denna uppgörelse ligger det förhållandet att man i KM-läget arbetar med två inbördes hopkopplade projekt — KM-leden och Saltholm. KM-leden måste med nödvändighet vara klar vid samma tidpunkt som den nya storflygplatsen, eftersom den skall stå för anslutningen till såväl den danska som den svenska sidan. I det ligger en hård tidsmässig låsning, som måste klaras. En annan sak är att man från både svensk och dansk sida självfallet är angelägen att få HH-tunneln klar så fort som möjligt. Man kommer från svenska regeringens sida också att ta till vara alla möjligheter att forcera de ifrågavarande utrednings-, projekteringsoch byggnadsarbetena. Jag vill, fru talman, här ta tillfället i akt att uttala min tillfredsställelse över den behandling som HH-frågan fått av trafikutskottets majoritet. Jag skall ännu en gång — som jag gjort i propositionen — sammanfatta de stora trafikpolitiska fördelar som ligger i den samlade lösning som de svenska och danska regeringarna kunnat nå. Vi får en KM-led som närmare binder samman den svenska och den danska sidan av Öresundsregionen. Vi får en ny dansk storflygplats på Saltholm som bättre än den nuvarande på Kastrup kan klara de skandinaviska ländernas internationella flygtrafiksavveckling. KM-leden kan samordnas med anläggandet av flygplatsen, vilket innebär anläggningstekniska fördelar och samtidigt möjliggör en samordnad lösning för den genomgående Öresundstrafiken och lufthamnstrafiken. I nära anslutning till KM-leden får vi en järnvägsled mellan Helsingborg och Helsingör. Den är ägnad att vidmakthålla och stärka järnvägens konkurrenskraft. Låt mig i anslutning till de senaste dagarnas diskussioner om Saltholms flygplats säga att denna enligt min mening måste komma till stånd, om man på en gång skall klara flygtrafikoch flygbullerproblemen. Redan i dagens läge är Kastrup helt otillräckligt. Samtidigt innebär flygplatsen mycket allvarliga miljöproblem för befolkningen i berörda delar av Köpenhamn. I likhet med min danske regeringskollega Jens Kampmann känner jag mig därför helt överygad om att det saknas möjligheter att ändra på det beslut som det danska folketinget redan fattat om Saltholms anläggande. Jag skall härefter övergå till att behandla vissa frågor som kommit upp i samband med Öresundsdebatten, och jag skall göra det med beaktande av de synpunkter som centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna anfört i sina reservationer. Jag vill notera att centerpartiet — med den mängd av uppfattningar som kännetecknar detta parti och dess program — kunnat göra gemensam sak med kommunisterna, när det gällt att stoppa de samnordiska projekt det här är fråga om. Det är svårt att tänka sig något tidigare tillfälle, där två partier så genuint fallit i varandras armar som centern och kommunisterna här gjort. Prestationen blir inte mindre imponerande när man vet att nästan inte ett enda av de argument de enats om har något med verkligheten att göra. Ser vi på centerpartiet så kan det konstateras att dess mycket starka negativa engagemang i frågan kom till synes ungefär vid den tid när avtalstexterna började bli klara och det alltså stod klart att de svenska och danska regeringarna kommit ur den handlingsförlamning som man tidigare anklagat dem för. Agrara intressen i Skåne började göra sig hörda i Skånebygderna. Man kände sin åkerjord hotad av projektet. Tidningen Land, som en del av oss får vare sig vi vill eller inte, började som naturligt språkrör för dessa intressen sin kampanj mot regeringsöverenskommelserna — med en för varje nummer ökad aggressivitet. De agrara intressena kopplades mycket skickligt ihop med miljöintressena, och centerpartiet — tillsammans med kommunisterna — trädde i valrörelsen gemensamt fram som banerförare i kampen mot KM och följaktligen också mot hela uppgörelsen. Vad är det nu för argument som man kommer med? Jo, i centerpartiets reservation återfinns desamma som man upplevt under det gångna halvåret och som upprepats utan hänsynstagande till den information som lämnats. Det är hotet mot åkerjorden. Det är riskerna för miljön, för en ensidig inriktning av befolkningsoch näringslivsexpansionen i västra och södra Skåne och framför allt Malmöregionen, för ett undanträngande av andra angelägna vägoch järnvägsinvesteringar OSV. Det bör här en gång för alla slås fast att oberoende av om KM-—förbindelsen kommer till stånd eller inte så måste ju den betydande trafiktillväxten inom regionen klaras av på något sätt. Trafiktillväxten i sig är ju inte något som vi skall beklaga, eller hur? Den är ju uttryck för en ökad ekonomisk aktivitet och för intensivare förbindelser mellan länder och folk. Själland och Skåne med sina lägen, med sin bebyggelse och med sitt utvecklade näringsliv måste av naturliga skäl ha en intensiv trafik inbördes och en betydande genomgångstrafik. Är det det man är ute efter? Genom KM-förbindelsen — i förening med HH-tunneln — har kapacitetsfrågan på sikt lösts. Alternativet skulle vara — som herr Lothigius sade tidigare i debatten — en mycket betydande tillväxt av färjetrafiken. Detta skulle föranleda stora investeringar i nya färjelägen, terminaler och färjor. Därmed skulle följa kända olägenheter och risker för sjöfarten till följd av en växande, över sundet tvärgående trafik. Det skulle också bli fråga om stora ingrepp i bebyggelse och miljö i anslutning till den successiva utbyggnaden av hamnoch trafikanläggningar på båda sidor om sundet. Krav på anslutningsleder med tillräcklig kapacitet blir det ju också om färjetrafiken skall fortsätta. Frågan om KM-förbindelsens miljöhot är alltså fel ställd. En annan sak är att den trafiktillväxt som under alla förhållanden kommer till stånd — och dess följdverkningar — givetvis måste följas med stor uppmärksamhet. Detta för att man i god tid — med utnyttjande av de planeringsoch styrinstrument som står till förfogande — skall kunna länka in utvecklingen i banor som är förenliga med de regionalpolitiska och miljömässiga värderingar som jag hoppas vi gemensamt har. I fråga om hotet mot åkerjorden vill jag konstatera att centerns kamp härvidlag påminner om Don Quijotes kamp med väderkvarnsvingarna. Man talar om asfaltering av Skånes jordar, när det i själva verket rör sig om mycket begränsade resursanspråk. som är helt ointressanta i jämförelse med de arealer som jordbrukarna där nere — ofta frivilligt och, törs jag säga, till gott pris — säljer för annan exploatering. Det är som sagt inte fråga om några större arealer som KM-leden tar i anspråk. Själva tillfartsvägen för KM-leden från Trelleborgsvägen tar inte, som här har sagts tidigare, större areal i anspråk än ett normaljordbruk, ca 40 hektar. Därjämte måste Yttre Ringvägen i Malmö - vilken avses byggas oavsett KM-ledens tillkomst — tidigareläggas så att den kan vara färdig i anslutning till den tidpunkt då KM-leden öppnas för trafik. Låt oss totalt här inom området för Sydvästra Skånes kommunalförbund uppskatta de av KM-leden betingade markanspråken till ett par tre normaljordbruk. Inom parentes sagt finns det i Malmöhus län ca 10 000 jordbruk. Talet om asfaltering av Skåne är därför förvisso mycket grovt överdrivet. Hur kan politiska partier, som gör anspråk på att bli tagna på allvar, medvetet felinformera människorna på detta sätt? Oron för en ökad koncentration till Malmöregionen kommer också ständigt fram.

Fru talman! Det intressanta med prognossiffrorna är inte huruvida vi tror på dem eller inte. Det är fullkomligt ointressant. Jag tog fram ett exempel på hur man gör prognoser, ett exempel på prognosmetodik som tar ett språng just när man behöver bevisa att bron är nödvändig. Det var det poängen gällde. Det övriga är helt ointressant. Vilka myndigheter vänder sig kritikerna till? Jo, de vänder sig bl.a. till den kommunikationsminister som har sagt att bilen har kommit för att stanna, det är bilarna vi måste bygga för. Centerpartiet beskylls för att falla i vänsterpartiet kommunisternas armar. Ja, är det bättre eller sämre, herr Norling, än när kommunikationsministern faller i herr Lothigius armar? Jag kan inte inse att den politiska alliansen är så särdeles mycket smakligare för ett arbetarparti. Sedan försöker herr Norling med sina rufflarmetoder att skapa det intrycket att de som kritiserar bron är dumma och saknar verklighetssinne. Över en tredjedel av kammarens ledamöter är alltså dumma och vi saknar verklighetssinne. Det är inget sinne för verkligheten att säga att bron måste prioriteras ner eller att förslaget skall avslås och att det är angelägnare att bygga daghem. Är det brist på verklighetssinne att kräva att man skall dämpa bilismen och i stället leva upp till det som herr Norling själv har proklamerat som järnvägens tidsålder? Har det ingenting med verkligheten att skaffa eller är det en dumhet att påpeka att Skåne är den högst exploaterade regionen i landet och att den inte tål särdeles mycket mera — i all synnerhet inte flera stugägare från Hamburgregionen eller Köpenhamnsområdet? Däremot tål den betydligt mer rörligt friluftsliv och de internationella kontakterna har vi ingenting emot. Det är ni som inte har med verkligheten att skaffa när ni tror att denna jättelika ansvällning av och stimulans åt bilismen, som ni vill åstadkomma, skall tas emot på den svenska sidan utan några andra styrinstrument än fromma förhoppningar och fromma ord i trafikutskottets betänkande och i propositionen.

Fru talman! Jag skall lämna statsrådets indignation därhän. Jag har väldigt svårt att förstå den indignation som vände sig mot mig personligen och mot centerpartiet när statsrådet ändå avslutar med att uttrycka sin tillfredsställelse över att frågan skulle vara i hamn. Att då ägna så mycket tid åt beskyllningar av personlig natur är svårbegripligt. Men vad som är grundläggande, och som uppenbarligen gör att vi har svårt att resonera med varann i den här frågan, är att vi inte är överens om att bron kommer att fungera som ett instrument för koncentration av bebyggelse, näringsliv och befolkning till sydvästra Skåne. Det är där problemet ligger. Försök inte med några nummer om att inte vi skulle vara anhängare av nordiskt samarbete. Vi har aldrig motsatt oss den fasta förbindelsen, vi framhåller betydelsen av HH-tunneln. Vi tycker att det är dålig politik att dra all den landsvägstrafik som i dag går på HH-leden ner till Malmö—Köpenhamn, vilket blir följden av ert förslag. Inte kan man gärna hävda att Saltholm kräver bilförbindelser. Saltholm kräver en spårbunden persontrafik från Köpenhamn. Det är dessa utgångspunkter vi har haft. Nu ställer också statsrådet upp och säger att det bara är ett par tre jordbruk som går åt. Det är riktigt under förutsättning att statsrådet förnekar sambandet mellan detta motorvägsprojekt och den koncentration som blir följden. Men accepterar man den finns kravet på ytterligare mark det kommer som ett brev på posten. Är vi emot stimulans? Ja, vi säger uppriktigt att vi är emot att man speciellt stimulerar detta område som är nog koncentrerat som det är. Det gav Skånecentern — som jag skulle ha dålig kontakt med — uttryck för i landstinget redan 1968 när man motionerade om att begränsa expansionen. Jag tycker allvarligt talat att statsrådet inte skall känna så stort ansvar för hur det går för mig och för våra lokala politiker där nere. Skåneriksdagsmännen från vårt parti motionerade i början av januari och själv tog jag upp frågan i valrörelsen. Ingen av oss har erfarit att vi farit illa av den uppfattning vi har i denna fråga när det gäller människors reaktion.

Fru talman! Statsrådet Norling får dålig eftersmak i munnen när han läser centerpartiets reservation. Det är kanske naturligt — det får säkert alla som är anhängare av koncentrationspolitik. Det var liksom avsikten med reservationen. Statsrådet Norling tycker att in blanco-fullmakten, som jag har påstått att man ger till regeringen, är ett drastiskt tilltaget uttryck. Han utgår från att jag uttryckt mig så därför att centerpartiet i andra fall tycker illa om regeringens politik och då måste man göra det här också. Det är alldeles korrekt uppfattat. Centerpartiet tycker ibland illa om regeringspolitiken i många avseenden och inte minst i den här frågan. Många väljare har också här samma uppfattning som vi. Departementschefen visar sig totalt oförmögen att föra en vettig diskussion i den helt nya situation som vi befinner oss i, där det är fråga om hur man skall kunna hushålla med knappa resurser. Finns det verkligen ett agrart intresse i den här frågan som inte sammanfaller med samhällets? Det är en direkt fråga till statsrådet. Jag tycker nog att statsrådets yttrande mera tydde på att han inte har fattat ett dugg av exempelvis den försörjningssituation eller den energisituation som vi har i världen. I det fallet hänvisar jag statsrådet till vad hans egen regeringschef sade förra fredagen.

Fru talman! Jag har ingenting emot att herr Fälldin och centerriksdagsmän i Skåne har sin egen uppfattning i den här frågan. Vad jag sade var bara att det är tråkigt att partiet som helhet inte har en konsekvent linje. Jag refererade i mitt första inlägg till att bara för två år sedan var centerpartiet i Nordiska rådet helt på det klara med sin inställning. Men jag sade också att visst har man rätt att ändra sig.

Det var det enda jag menade. Jag tyckte alltså att det var underligt att detta efter 20 års arbete råkade komma så precis i tiden. Men det är möjligt att det skall vara så för centern, och då skall jag inte kritisera det. Finns det ett agrart intresse som inte är samhällsekonomiskt, frågade herr Dahlgren. Här får vi skilja på frågorna. Den fråga vi nu diskuterar gäller KM-leden och den jord som skall tas ifrån de skånska jordbrukarna för att bygga vägförbindelserna till bron. Där har jag sagt, och jag upprepar det, att det är agrara intressen som styr centerns agerande i den delen. Även om det är mycket små agrara intressen räknat i meter jord är det i alla fall på det sättet. Herr Svensson i Malmö påstod att enligt min uppfattning var en tredjedel av kammarens ledamöter dumma och saknade verklighetssinne. Han säger att det är ju en oerhört hård beskyllning. I nästa andetag säger han emellertid att det är vi andra som är dumma. Vi kanske kan förena oss i den ståndpunkten att vi, för att ta det litet försiktigt, inte är hyperintelligenta allihop i kammaren — det är den minsta gemensamma nämnare som jag kan hitta. Får jag, fru talman, tala ett par minuter om miljöfrågorna. De har en vidare aspekt, som kanske accentueras alldeles speciellt i den här frågan. Den debatt som under den senaste tiden förts har haft vissa drag som gör att jag gärna efter dessa inlägg vill kort göra några reflexioner och kommentarer. Jag och säkert många med mig börjar bli oroliga för det sätt på vilket den för hela vårt samhälle så oerhört viktiga miljöpolitiska debatten håller på att utveckla sig. Enligt min mening är det centerpartiet och kommunisterna som med ett för vårt allmänna tänkande helt främmande sätt att agera söker leda miljödebatten och opinionsbildningen, och därför måste detta påtalas. Det finns få ting i vår samhällsdebatt, fru talman, som nu och för framtiden blir av så avgörande betydelse som den debatt vi kommer att föra och de beslut vi samfällt kommer att fatta i miljöfrågorna. Men om vi skall lyckas med den svåra uppgiften måste vi arbeta seriöst när det gäller både debatten och beslutsfattandet. Jag vill, fru talman, göra gällande att de två partier som har reserverat sig i broderlig förening är i färd med att — troligen själva ovetande om det — på sikt kanske allvarligt skada miljöintressena och miljödebatten. Man är av orsaker som jag inte känner till i färd med att helt och hållet bortse från vad som måste vara kännetecknande för ett demokratiskt samhälle, nämligen respekten för majoritetsbeslut och respekten för den representativa demokratin. I debatten om Öresundsförbindelserna är det vid det här laget belagt att centerns och kommunisternas tidningar i sina kampanjer har undanhållit viktiga fakta för allmänheten. Det räcker med att nämna det ideligen upprepade felaktiga påståendet om att bron skall betalas med svenska pengar eller propagandan om att Sveriges bästa åkerjord skall läggas under asfalt. Det delas ut flygblad. Utanför riksdagshuset har det i dag delats ut flygblad, på vilket det står centern och där man säger i texten: ”Miljöargumenten mot bilbron är starka och obestridliga men den demokratiska sidan är minst lika viktig! Ett beslut nu om en bilbro kommer ytterligare att allvarligt försämra folkets tilltro till politikerna.” Jag stannar till där.

Jag vill gärna, fru talman, sluta med att säga att jag under de senaste månaderna, efter herr Fälldins tal i Skåne under valrörelsen, tagit emot hundratals och åter hundratals skrivelser, ställda till mig personligen på departementet, telefonsamtal i hundratal och uppvaktningar i denna fråga så många jag har hunnit med. Vad är det då man har velat? Jo, man har i de flesta fall velat uttala sin avsky för att jag och regeringen är beredda att lägga ett förslag i riksdagen som innebär att Sveriges folk skall betala en bilbro över Öresund och att man skall asfaltera den skånska åkerjorden. Det är för de två sakerna som man har kommit till mig. Man har rest långa vägar, skrivit och ringt, och det har varit de två tingen som funnits med i paketet, kappsäcken och portföljen. Är detta riktigt? Är det riktigt handlat mot människorna i vårt samhälle som vill så mycket och som på grund av sitt engagemang reser från övre Norrland till Stockholm för att protestera mot att vi skall bygga en bro för de pengar som man vill använda för den egna vägen där uppe i Norrland? Är det riktigt, herr Fälldin, att medvetet föra ut en felaktig propaganda i tidning efter tidning vecka ut och vecka in för att åstadkomma en sådan stämning? Är herr Fälldin beredd att i dag ta avstånd från detta sätt att föra debatten, så har denna debatt här i kammaren varit till någon nytta. Är det riktigt att folk skall resa långa vägar eller skriva brev till mig eller till riksdagsledamöter? Vi har allihop fått den ena skrivelsen längre än den andra, där vi kunnat läsa påståenden om att den bördiga skånska åkerjorden skall asfalteras. Är det riktigt, när vi i dag är klara över vad det är fråga om för arealer? Skall vi inte i stället hjälpas åt i förening över partigränserna för att lösa de oändliga miljöpolitiska problem som ligger framför oss i svenska samhället och åtminstone hålla oss till sanningen när vi diskuterar? Sedan må vi ha skilda uppfattningar om vägen att lösa frågorna. Men det grundläggande materialet måste vi väl ändå försöka bli överens om. Centern och kommunisterna har alltså lyckats att med sin propaganda sätta i gång en lavin som, om den hade kommit till uttryck i ett land med något osäkrare förhållanden än hos oss, skulle ha kunnat ta mycket allvarliga vändningar. Fru talman! Nog om detta. Låt mig sluta med en liten historia, som på sitt sätt ändå hör ihop med den stora miljödebatten. Den är dessutom rolig. Jag har i min hand fått en tidning som heter LUFS, utgiven av Lunds fältbiologers studentförening, därav namnet. Den skriver i sitt senaste nummer apropå den nya vägen mellan Kiruna och Narvik: Bron får icke byggas. Ett av huvudskälen är att man kan störa de djur som ligger och vilar sig, sover och har det bra i den norrländska lappmarken. Dem värnar man om. Fru talman! Vägen skall enligt projekteringen byggas jämsides med Riksgränsbanan. Denna byggdes 1903. Sedan dess har det under 70 år dagligen gått 40 fullastade malmtåg förbi. De djur som inte har vaknat på 70 år bör få sova.

Fru talman! Först statsrådets bekymmer om centern och Nordiska rådet. Statsrådet har själv i en lång katalog talat om att Nordiska rådet haft att ta ställning till fasta förbindelser över Öresund. Vi är för en fast förbindelse — järnvägsförbindelsen. Det agrara intresset! Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Vad menar statsrådet med detta? Menar statsrådet att det skulle vara ett intresse för de skånska bönderna att få fram mera pengar. I så fall skulle de vara mycket positivt inställda till en fortsatt expansion, för då skulle de få sälja mycket och få höga priser. När de nu är mot expansionen och vill stoppa den, borde det vara svårt att hävda, att det skulle vara något ekonomiskt intresse från skånska bönder. Nej, intresset här ligger i insikten om behovet av att klara livsmedlen för framtiden. Statsrådet garanterar och säger: Bron får ingen negativ verkan för vägbyggande i andra delar av landet. Jag önskar verkligen att jag kunde tillmäta detta besked den betydelse statsrådet vill ge det. Sedan frågar statsrådet, om jag är beredd att ta avstånd från att brobygget skulle ha någon inverkan på övriga kommunikationsinvesteringar. Så hänger statsrådet upp detta på att man skall låna pengar till själva bron. Om vi kunde lösa problemet enbart genom att låna pengar — bortseende från material, arbetskraft och allt detta — då kunde vi låna pengar till vägarna också, t.ex. hemma i mitt län. Är det så enkelt att komma ifrån problemet? Statsrådet säger själv att båda regeringarna när det gäller HH-tunneln sagt att man i takt med ländernas resurser skall försöka klara den. Det finns alltså en resursbegränsning som då inte har samband med möjligheterna att låna pengar utomlands. Sätt in saken i det sammanhanget, herr statsråd, så blir situationen annorlunda. Vad har generaldirektör Olhede sagt? Jo, att de hittillsvarande åtgärderna när det gäller vägarna innebär en kapitalförstöring, och man måste få mycket mera pengar om man skall klara vägunderhållet. Om byggandet av HH-leden begränsas av de totala resurser som står till förfogande, varför finns det då inget resurstak i övrigt, t.ex. för vägarna i Norrland? Skall ni låna pengar till följdinvesteringar i vägar för att komma till brofästet? Skall inte detta gå på de vanliga väganslagen? Har man plötsligt fått detta utrymme ovanpå vad som är tänkt i vägplanen? Det finns många frågor att klara av innan jag tror på statsrådets garanti. Man påstår att vi föga skulle beakta miljön. Här måste det finnas en grundläggande skillnad oss emellan. Statsrådet hävdar att koncentration är miljövänlig, vi hävdar motsatsen. Jag har hänvisat till ett par forskare som helt delar vår uppfattning.

Fru talman! Nu har kommunikationsministern hunnit ytterligare ett steg på vägen. Nu är anhängarna av oppositionen mot bron inte bara i avsaknad av verklighetssinne, nu har de dessutom hunnit att bli en samhällsfara som man måste ta itu med, hetspropagandister som sprider lögner — förmodligen via den jättelika kommunistiska pressen. Är det inte så, statsrådet Norling, att debatten om att folk som har annan uppfattning är förbrytare mot samhället, den försiggår i dag, den försiggår i morgon när vi skall diskutera tryckfrihetsbrott och IB-affären, militariseringen av polisen och andra trevligheter. Tongångarna från det kalla kriget, som skymtade förbi här, kan kanske herr Norling spara till i morgon. Han har obegränsad tid, som alla statsråd, att gå upp i debatten då också. Vore det inte nu på tiden när jag frågar för jag tror femte gången, att statsrådet använder sin obegränsade tid och möjlighet att gå in i debatten till att svara på frågan: Vilka planeringsmetoder, vilka styrande planeringsinstrument finns det tillgängliga för att klara upp problemsituationen i Skåne? Den situationen kommer att finnas även om man inte får någon bro, men situationen accentueras mycket starkt om bilbron och premieringen av bilismen av KM-leden blir en verklighet. Var finns de planeringsinstrumenten? De kan ju inte finnas i det svar som civilministern gav mig i våras då han talade om att någon sådan kvalificerad styrande planering icke var aktuell för Skånes del.

Fru talman! Om människor vill protestera mot politiska förslag, vart skall de då vända sig om inte till det ansvariga statsrådet? Om statsrådet funnit felaktiga påståenden i debatten, i tidningen Land eller i andra skrifter, varför har då inte statsrådet lagt an moteld och förklarat sanningen som han upplever den? Vi lever ändå i en demokrati, och det är inte bara önskvärt utan det är angeläget att man får en bred diskussion omkring en sådan här fråga. Eller är det så att statsrådet har svårt att finna sakargumenten i den nya situationen? Jag tycker nog att de anklagelser statsrådet riktat mot oss i dag är mer osakliga än vanligt. Statsrådet hänvisar till att utredningarna har arbetat i 20 år och tycker att man bör komma till beslut. Den senaste utredningen tillsattes 1964 och avslutades 1967. Vid den tidpunkten hade vi ett litet frö till en begynnande miljöpolitik här i landet. Efter 1967 har miljöpolitiken vuxit sig allt starkare i samhället. Vi har uttalat oss i riksdagen för hur vi skall handskas med den. I detta betänkande och i den debatt som har förts har dessa synpunkter inte beaktats. Det är inte underligt att människor i dag ställer sig frågande inför vad bron över Öresund innebär för miljön. Statsrådet har inte givit något svar på den frågan.

Fru talman! Det här blir min sista replik i debatten. Herr Fälldin har i sitt senaste inlägg kommit litet vid sidan om det hela. Han börjar nu tala om sättet för att investera i Sverige på vägar och i andra sammanhang. Vi skall väl inte ta upp den debatten nu, det får vi vänta med tills den frågan kommer upp. Den bro som vi nu tänker bygga skall ersätta färjtrafiken, det är ju ingen nyhet. I färjtrafiken har man tagit upp avgifter, och såvitt jag kan förstå har man också lånat till investering i färjor. Det känner jag inte till, men det skulle inte förvåna mig om man lånat kapital i utlandet för att köpa färjorna. Sedan tar man upp avgifter för att människorna låter sig transporteras över sundet. Här sker ingenting annat än att vi bygger en bro, tar upp lån i utlandet och tar upp avgifter av trafikanterna. Hur man kan koppla samman detta med vägbyggen i Sverige och finansieringen av dem förstår jag inte. Det ligger nära till hands att tro att centern här närmar sig moderaternas uppfattning om avgiftsbeläggning — det är möjligt att det finns en koppling här som jag inte nu hinner klara ut — och i så fall protesterar jag våldsamt. Att vi dessutom skulle låna i utlandet för att bygga vägar i Sverige är främmande för det nuvarande regeringspartiet — jag tar inte någon annan parts uppfattning i min mun. När det gäller frågan om felaktiga uppgifter vill jag bara ha sagt att jag inte står här och skämtar.

Det är det jag talar om. Jag avslöjar inga hemligheter om jag säger att jag, eftersom jag råkar bo nära en av företrädarna för redaktionen på tidningen Land, gång efter annan under hösten har sagt: Skall ni inte sluta med det där, har den där meningen fastnat i någon tryckmaskin? — Och den har fortsatt. Då frågar jag, herr Fälldin, och det här är så enkelt att man inte behöver ägna sig åt någon djupare pedagogik: Är icke detta i Land, i Skånska Dagbladet, i Dalabygden och andra tidningar ett medvetet försök att vilseleda läsaren? Nu säger herr Dahlgren: Ja, men gå då ut och dementera det. Jag ställer till och med på en redaktör i Land och i Dalabygden anspråket att han skall kunna läsa en proposition själv utan att jag skall behöva läsa den för honom. Det är detta det handlar om, och därmed kan vi väl lämna den debatten. Här har alltså förekommit felaktig information under lång tid. Antagligen klarar ni inte igenom detta i alla fall — som tur är — men ett vänligt gott råd kan väl vara att man inte skall göra så en annan gång. Då slipper vi ta upp kammarens tid med att hålla på med sådana här saker. För herr Svensson i Malmö, som efterlyser planeringsinstrumenten, vill jag bara peka på vad jag sade i mitt första anförande. Jag läser bara, fru talman, på nytt upp några meningar från detta anförande: ”Jag vill understryka, att oavsett tillkomsten av KM-förbindelsen finns givetvis all anledning att ha uppmärksamheten riktad på de problem som ligger i en bristande balans i befolkningsoch näringslivsutvecklingen mellan Skånes västra och östra delar. Inför tillkomsten av KM-förbindelsen — och den trafiktillväxt som betingar och sammanhänger med denna — kommer givetvis att ställas särskilda krav på en framsynt samhällsplanering och på tillräckligt kraftfulla medel för genomförandet av de intentioner som kommer till uttryck i en sådan planering. Det får i första hand ske i anslutning till den regionala utvecklingsplaneringen och den fysiska planeringen och med anlitande av de instrument som i detta sammanhang står till förfogande. Vid behov”, sade jag, ”kan givetvis en skärpning av styrinstrumenten övervägas.” Hade tid funnits, skulle jag ha tagit upp även herr Fälldins i och för sig intressanta utspel om vad som skall hända med landsvägsnätet i Skåne, i Småland och i norra delarna av Götaland. Jag hade förberett en del synpunkter på detta. Med fru talmannens tillåtelse avslutar jag dock nu för min del denna debatt.

Fru talman! Klockan är nu 3, och 7 av 29 anmälda talare har hunnit delta i denna debatt. Man kunde säga att den går framåt ungefär lika sakta som bilköerna vid Helsingborgs färjeläge en vacker sommardag. Men därmed vill jag inte säga att jag inte anser det vara riktigt att man ägnar denna stora och viktiga fråga all den uppmärksamhet som den behöver. Det har vi också gjort i trafikutskottet. Vi har lagt ned mycken möda och lång tid på behandlingen av propositionen 146, som vi skall ta ställning till framåt småtimmarna i natt. Det har varit självklart för oss i utskottet att höra olika intressenters och gruppers synpunkter på förslaget om fasta förbindelser över Öresund. Vi har ägnat tre dagar åt diskussioner med lokala representanter, berörda kommuner och länsmyndigheter i Skåne, och vi har även haft informella överläggningar med representanter för Danmarks trafikudvalg. Inför utskottet har, som utskottets ordförande nämnde, ett flertal intressegrupper och myndigheter fått möjlighet att framlägga sina synpunkter på propositionen. Till detta kommer, fru talman, allt det skriftliga material som från olika håll strömmat över utskottet och dess ledamöter. Jag vill därför slå fast att utskottet verkligen mycket seriöst har prövat alla de synpunkter som kommit fram under ärendets behandling. Jag vill också understryka att utskottet vid ärendebehandlingen visat stor förmåga till sammanjämkning och kompromiss. Tyvärr gäller emellertid inte det sista påståendet centerpartiets och vänsterpartiet kommunisternas representanter, som ju trots att de har skilda reservationer fogade vid betänkandet har kommit att följa samma linje. Från centerpartiet och från vpk har det inte förelegat något intresse för ett positivt ställningstagande till den största nordiska fråga som riksdagen någonsin har behandlat. Ty det är ju, som utskottets vice ordförande, herr Mellqvist, framhöll i sitt inlägg, så att frågan om fasta förbindelser över Öresund och anläggandet av en storflygplats på Saltholm har varit föremål för ingående utredningar och diskussioner i Nordiska rådet under de senaste 20 åren. Centerpartisterna är ju kända för att i bankettsammanhang och vid liknande tillfällen varmt tala för ett fördjupat nordiskt samarbete. Nu, när centerpartiet har chansen att ta ställning till ett konkret nordiskt projekt, har centerpartisterna emellertid glömt bort vad de har agerat för t.ex. i Nordiska rådet. Nu blir det för centerpartiets del, liksom för vpk :s del, nej till praktisk nordisk samverkan. Här är det verkligen fråga om en nordisk paketlösning, där — som utskottets ordförande sade — man inte kan plocka russinen ur kakan utan måste anta eller förkasta det förslag som föreligger. Och det är ju inte bara en bro mellan Malmö och Köpenhamn som frågan handlar om, utan fyra viktiga projekt — som Nordiska rådet har efterlyst under många år — är sammanvävda i regeringsöverenskommelsen. Det är storflygplatsen på Saltholm, det är KM-leden, det är bron över Stora Bält och det är järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör. Förvisso, fru talman, kunde de yttre betingelserna ha varit bättre än vad fallet är i dag, när vi skall behandla frågan om fasta förbindelser över Öresund. Det jag då tänker på är dels den osäkra politiska situation som just nu råder i Danmark, dels den akuta energikris vi befinner oss i som en följd av den ekonomiska krigföringen i samband med Mellersta Östern-konflikten. Dessa akuta och, som jag hoppas, snabbt övergående problem får emellertid inte fördunkla synen på den långsiktiga utveckling som vi har att förvänta oss. Och i det långsiktiga perspektivet har vi att se fram emot en mycket kraftig trafikutveckling i Öresund.

Redan i dag är trafiksituationen i framför allt HH-läget sådan att stora svårigheter och faror föreligger när det gäller den korsande trafiken över sundet. Som en följd av denna intensiva sjötrafik har man tvingats till en trafikseparering.

Jag skall inte här ta upp stadsplaneproblemen i Helsingborg med järnvägstrafik på stadens mest trafikerade gator. Det kan säkert Helsingborgsrepresentanterna beskriva bättre än jag. Men mellan 35 och 40 gånger om dagen passerar tågen rätt genom Helsingborg, och en gubbe med röd flagga får gå och stoppa biltrafiken. Situationen är ohållbar i dag i Helsingborg, och den blir värre i framtiden om man inte får en lösning av stadsplaneproblemet. Frågan om en nordisk storflygplats på Saltholm har också diskuterats länge. Inte minst från dansk miljösynpunkt, som kommunikationsministern här underströk, torde det vara angeläget att flygtrafiken på Kastrup snarast flyttas till Saltholm. Det bör understrykas att en nordisk storflygplats på Saltholm också är ett mycket stort svenskt intresse. Man kan fråga sig varför de svenska centerpartisterna inte har någon som helst förståelse för det danska miljöproblem som det innebär att ha en bullermatta från Kastrup som stör upp emot 200 000 danska invånare. Ty om man går på centerns — och även vpk:s — linje så betyder ju detta ett nej även till byggandet av Saltholm. Vi har också att beakta trafiksituationen i Malmö. Där har man under flera år väntat på ett resultat i dessa frågor. I Malmö har vi i dag en trafiksituation som inte minst från miljösynpunkt är ohållbar. Den tunga trafiken passerar rätt i genom staden, och man har nu tillfälligt fått anlägga en väg på gamla Bulltofta flygplats. När vi diskuterar den framtida användningen av marken i Skåne, då frågar jag mig: Är man från centerpartiet och vpk inte intresserad av att lösa trafikproblemen i Malmö-Lundregionen? De måste lösas oavsett om KM-leden kommer till stånd eller inte. Förvisso finns det, herr talman, detaljer i den här regeringsöverenskommelsen som man skulle vilja ha annorlunda utformade. Så är det ju alltid när det är fråga om en förhandlingsöverenskommelse. Man kan inte få igenom alla de önskemål som är angelägna utifrån de egna utgångspunkterna. Ett sådant angeläget önskemål gäller järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör. Man hade önskat att det i överenskommelsen klart hade sagt ut att tunneln skall färdigställas samtidigt med broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Utskottets majoritet vill att riksdagen i skrivelse skall begära att den svenska regeringen vid de kommande förhandlingarna med den danska regeringen skall ta upp denna fråga på nytt. Vid våra diskussioner i Köpenhamn med representanter för det danska folketinget — de var ledamöter i' folketinget före det senaste valet — visade folketingsledamöterna stor förståelse för detta svenska krav. Man kunde konstatera att det hos de flesta folketingsledamöter förelåg motsvarande intresse för ett färdigställande av järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör samtidigt med färdigställandet av KM-leden. Jag tror därför att om det nyvalda danska folketinget godtar regeringsöverenskommelsen, blir det möjligt att i de kommande förhandlingarna uppnå ett resultat som svarar mot de krav utskottsmajoriteten ställt om att få HH-tunneln färdig samtidigt med KM-leden. Men även på den här punkten har centerpartisterna och vpk:s representanter sagt nej. Man har inte velat ställa sig bakom det här kravet, utan man går bara direkt emot hela propositionen. Man talar varmt för en järnvägsförbindelse i HH-läget i centerpartiets reservation, och det gör man även i vpk:s reservation. Men i praktisk politik kan man säga att både centern och vänsterpartiet kommunisterna säger nej. De hade haft en chans, och det hade varit en styrka för den svenska regeringen i de kommande förhandlingarna om centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna stått på majoritetens sida när det gäller att understödja kravet på att HH-tunneln färdigställs samtidigt med bron. En fråga som kommit att ägnas stor uppmärksamhet såväl i den allmänna debatten som i utskottets betänkande och i den hittills förda diskussionen här i dag har varit ianspråktagandet av, som man säger, Sveriges bästa åkermark för byggandet av den här broförbindelsen i KM-läget. De mest fantastiska uppgifter om arealåtgång har förekommit. I tidningen Land har bl.a. sagts att 16 000 hektar av Sveriges bästa åkerjord skulle tas i anspråk om man bygger bron. Och samma uttalande gjorde centerpartiets ledare herr Fälldin här för en timme sedan — han sade att 16 000 hektar åkerjord skulle tas i anspråk för byggande av den här bron. I realiteten är det så att för själva brobygget åtgår ungefär 100 hektar. Om man inte bygger bron utan även i framtiden skall förlita sig på färjeförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn måste man med hänsyn till den förväntade trafikutvecklingen flytta färjelägena ut från centrala Malmö, och det är ett miljökrav, inte minst med tanke på den ökade bilismen. Experterna säger att om man gör detta tas väsentligt mycket mer mark i anspråk än om man bygger en bro. I dessa 16 000 hektar har man räknat in all framtida samhällsexpansion i hela Skåne, och man har också räknat in den framtida utbyggnaden av vägnätet som det finns anledning att vänta sig i Skåne. Jag skulle därför vilja fråga herr Håkansson från centerpartiet som kommer upp här i debatten så småningom: Är det så att centern säger nej till angelägna väginvesteringar i Skåne i framtiden? Är det så att centern inte vill vara med om att lösa Malmö-Lundregionens kommunikationsproblem? Är det så att centern säger nej till Inre och Yttre Ringvägen i Malmö? Det skulle vara intressant att få svar på dessa frågor, för de här väginvesteringarna måste man göra, oavsett om man bygger KM-leden eller inte. Av miljöskäl, för att inte tala om trafiksäkerhetspolitiska skäl, måste de här angelägna väginvesteringarna komma till stånd. Jag frågar vidare, eftersom det i de här 16 000 hektaren ingår mark för förbättring av E 6:an: Kommer centerpartiet att motverka det också? Här har centern krävt ökade anslag till vägbyggen år efter år, och nu säger man att vi skall slå vakt om den svenska åkerjorden. Förvisso skall vi göra det. Men det får ju inte innebära att man inte löser angelägna kommunikationsfrågor i Skåne och angelägna miljöfrågor för invånarna i Malmö. Jag förväntar mig ett svar på den frågan. Centerpartiets reservation 1 till trafikutskottets betänkande inleds på följande sätt: ”Det är även enligt utskottets uppfattning betydelsefullt att fasta kommunikationsleder mellan Sverige och Danmark kommer till stånd. De är ägnade att förbättra förbindelserna mellan de nordiska folken och tillsammans med framtida led över Stora Bält bör de dessutom underlätta kontakterna mellan Norden och den europeiska kontinenten.

Men om centern hade menat något med det, så hade man väl ställt sig bakom propositionen och tillgodosett de krav som centerpartister tidigare har ställt i Nordiska rådet. Men nej. Centern har tydligen skrivit denna inledning för att utåt framstå som förkämpar för goda kommunikationer; det kan ju i vissa sammanhang vara lämpligt att kunna peka på det. Men i reservationen står det ”fasta förbindelser”, alltså pluralform. Centerledaren stod för en stund sedan här i kammaren och talade om en fast förbindelse mellan Skåne och Själland. Man har tydligen ändrat sig sedan vi behandlade detta ärende i utskottet. Nu talas det om fasta förbindelser, alltså om en förbindelse både i leden Malmö—Köpenhamn och i HH-leden. Jag tycker att centerpartiets agerande i denna fråga är opportunistiskt. Man försöker här sitta på två stolar. Partiet agerar här på ungefär samma sätt som man gjort på energipolitikens område. Också där har centern gått opportunismens väg och sagt nej hela tiden. När det gäller utbyggnaden av älvarna i Norrland sade man nej av miljöskäl, när det gäller att bygga ut kärnkraften här i landet säger man också nej av miljöskäl, och när det är fråga om att utöka raffinaderikapaciteten säger centern likaledes nej av miljöskäl. Men samtidigt angriper centern regeringen för energiproblemet. Centern agerar som sagt på samma sätt i denna fråga, som jag dock medger är mycket komplicerad och svår. Det finns också detaljer i den träffade överenskommelsen som man skulle velat ha annorlunda.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

Herr talman! Beslutsfattarna ställs många gånger inför stora och omfattande problem. Vi har att behandla ett sådant i kammaren i dag. Men det är sannerligen inte alltid vi har möjlighet att fatta beslut mot bakgrund av så långa och omsorgsfulla utredningar som i dag. De elva ledamöter som utgör utskottsmajoriteten och de fyra reservanterna har också tagit ställning efter att ha lyssnat på olika intresseorganisationer. Jag tror inte att någon opinion tidigare haft så många tillfällen att komma till tals som bromotståndarna haft. Opinionen i denna fråga har alltså haft många tillfällen att inför utskott och andra församlingar deklarera sin inställning. Jag har själv, som representant för moderata samlingspartiet, deltagit i många olika utfrågningar och debatter. För varje gång har jag blivit mer och mer övertygad om att vi som har en positiv syn på utvecklingen och framåtskridandet har rätt och att motståndarna till fasta förbindelser har fel. Det är möjligt att det finns en annan och tyst opinion, men den har i så fall inte kommit till tals någon gång vid dessa tillfällen. Det är samma människor som företrätt dessa intressen i Malmö, i Stockholm och på andra platser. Man har ibland fått en kuslig känsla av att det är yrkesmän, proffs, som åtagit sig att föra talan mot det etablerade samhället. Detta är inte bara en fråga för sydvästra Skåne. Som sagts tidigare i dag är det en fråga som berör hela Norden. En del riksdagsledamöter kommer i dag att rösta emot förslaget om en bro. Det förvånar mig i vissa fall. De som nu säger nej till en fast förbindelse mellan två nordiska broderländer är samma kammarkamrater som i andra sammanhang vill ta hela världen i sin famn och som — med full rätt — agerar för att skapa större förståelse mellan världens folk och engagerar oss alla i det. Jag representerar en annan valkrets i Skåne. Bland Kristianstads läns moderata väljare — det är dem jag företräder i denna kammare — är de allra flesta positivt inställda till fasta förbindelser. De är övertygade om att en fast förbindelse kommer att betyda en positiv utveckling för vårt län. I sydöstra Skåne, det s.k. Österlen, har vi under en lång följd av år fått uppleva att människor tvingats flytta till den andra delen av Skåne, den västra, på grund av att de inte har haft möjligheter att skaffa sig en utkomst i den utblottade delen av Skåne.

Regionplanen, den s.k. SSK-planen, måste ses över. Om människorna i Västskåne inte önskar den tillväxttakten, skall de självfallet inte heller ha den mot sin vilja. Det finns möjligheter att sprida den tillväxten till andra delar av Skåne. Jag vill i denna debatt ta upp och litet närmare titta på de argument som förts fram i de debatter och diskussioner som jag har deltagit i. Det har i vissa tidningar och viss fackpress — jag skall inte nämna namnen; det gör man som bekant inte här i landet — gjorts opinionsundersökningar. Den diskussion som där förts kan inte vara representativ för Genomsnittssverige. Man får i en opinionsundersökning precis de svar man Önskar — det kommer an på hur man ställer frågorna. Jag menar att de som presenterat vissa opinionsundersökningar också kunnat skapa det resultat som de vill ha. Man kan inte bli annat än förvånad över de telefonsamtal och framför allt de brev som man får från enskilda och organisationer — vilka bl.a. företräds av professorer — där man fortfarande, så sent som för två dagar sedan, talar om hur mycket väg man skulle kunna få i detta land om vi inte byggde denna hemska bro. Det har sagts tidigare av flera talare — bl.a. har min partikollega herr Lothigius varit inne på saken — men jag tror inte att det tillräckligt många gånger kan poängteras, att det inte blir en enda meter ytterligare enskild eller allmän väg i detta land om vi inte skulle bygga bron. Bron finansieras med utländskt upplånat kapital, och den skall betalas av dem som färdas på bron, vare sig de är svenskar, danskar eller tyskar. Ett annat argument har varit att utländska intressenter nu kommer att köpa upp all mark i åtminstone Skåne och Småland. Danskar och framför allt tyskar kommer att invadera våra stränder. Hur har vi det egentligen med vår internationella syn? Svensken far till Spanien, Italien eller Kanarieöarna och köper fast egendom. Ännu fler utnyttjar de billiga charterresorna och solar och badar, och trampar ner andras stränder. Det går bra. Men kom bara inte hit! Här har vi vår egen lilla Berlinmur. Vi behöver verkligen en bättre balans i vår turistnäring. Vi behöver få hit många, många fler människor än det lilla antal som i dag semestrar i Sverige. Är man verkligen rädd för att utländska intressenter skall köpa upp fast egendom, ödegårdar eller fritidsstugor? Då måste det påpekas att samhället redan i dag har styrmedel som gör det mycket svårt att förvärva fast egendom. Om nu de människor som tror att detta innebär ännu fler negativa effekter anser att vi skall skärpa bestämmelserna ytterligare, så låt oss då göra det. Självklart är jag som skåning väldigt mån att värna om den goda skånska jorden. I promille mätt är det dock en mycket ringa del av denna jord som skall gå åt till själva bron och brofästet. På mindre än tio mils avstånd från det kommande brofästet finns det goda svenska åkerjordar som lagts ned och som människorna har flyttat ifrån — men detta på grund av en felaktig jordbrukspolitik, och det har inte riktigt med detta resonemang att göra. Det finns alltså möjligheter att inom mindre än tio mils avstånd från brofästet många gånger om ersätta den jord som man tar i anspråk i detta fall. Visserligen är naturligtvis även i Skåne kvaliteten olika på olika jordar. Men skillnaden är inte så förfärligt stor. Vi har god jord även i andra delar av länet. Det verkar nästan som om det vore domedagsprofeterna som tar till orda i debatten ibland. Jag minns en debatt som jag själv och flera av kammarens ledamöter var inblandade i här i Stockholm. En representant från någon grupp stod upp och hävdade att när bron byggs så slutar solen att gå upp och ner över Limhamn. Det finns inte många löften man kan ge, men jag tror att man kan ge det löftet i alla fall att solen ändå skall fortsätta att gå upp och ner. Det är, herr talman, ett litet bevis för på vilket onyanserat sätt som man har fört debatten när man inte ens drar sig för att hävda att solen kommer att sluta att gå upp och ned. Vi politiker måste i stora och besvärliga frågor helt naturligt lita till experter. Detta gäller både brobyggare och tunnelbuggare, och det gäller miljöoch planeringsexperterna. Jag tror på expertisen. Jag tror på planerarna trots att planeringsdirektören Jörn Svensson så fullständigt har fördömt dem i dag. Motståndarna mot bron vill att vi skall sluta lyssna på expertisen — vi skall inte lyssna på den expertis som utrett dessa frågor, däremot skall vi lyssna på den expertis som motståndarna konsulterat. Det är en mycket konstig ordning att vi helt skulle förlita oss till tyckarna. Det är litet synd om centerpartiets representanter, som normalt uppträder sansat i diskussionerna, att de låter sig styras av tyckarna i en fråga som är så väsentlig för oss alla. Att vpk agerar som man gör förstår jag. Bron skall gå västerut, och de har ju sina synpatier i ett helt annat väderstreck. Herr talman! Det kan i det moderna industrisamhället aldrig bli tal om tågeller biltrafik. Det är en självklarhet att det måste finnas ett både-och. Man har även i dag varit inne på dessa frågor och kritiserat och fördömt bilismen. Slå inte alltid mot bilismen! Såväl tung lastbilstrafik som personbilstrafik har ett berättigande i samhället, och de har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen.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

Herr talman! Som tidigare sagts är det en viktig fråga riksdagen nu behandlar. Trafiken över Öresund och hur den skall utformas har många aspekter, såväl ur trafiksynpunkt som ur miljöoch lokaliseringssynpunkt. Det är ingen ny fråga. Redan år 1886 fanns intresse för en järnvägstunnel Helsingborg—Helsingör. Sedan har förslag väckts vid olika tillfällen, och vi står inför ett i dag. Det finns nog många liknande förhållanden på andra håll i världen, t.ex. vid Engelska kanalen. Redan år 1802 togs den frågan upp för att, efter olika turer, så sent som förra månaden ge till resultat en överenskommelse om en järnvägstunnel mellan England och Frankrike. Det är fullt naturligt att vi i en sådan här stor fråga har olika synpunkter, och helt naturligt skall de framföras efter demokratins spelregler. Därför är man inte tvungen att gå in på onödig polemik. Det har varit lite irriterat tidigare. Kommunikationsministern Norling valde att, i stället för att svara herr Fälldin på frågan om de totala resursernas disposition, avkräva honom dementier och avståndstaganden från vad som stått i den eller den tidningen. Det tycker jag man kan kalla polemik av enklaste slag. Öresundsförbindelsen bör vara sådan att man till lägsta pris främst gagnar den trafik som bör ges företräde, nämligen nyttotrafiken. Det har påpekats att ett omfattande utredningsarbete har utförts under 20 år. Ett rikt material föreligger som rymmer olika alternativ. Nu kan emellertid bedömningar göras mycket olika. Man kan exempelvis se frågan från rent kommersiell synpunkt och ordna en förbindelse, där man mest lockar den direkta överfartstrafiken utan att avväga om det är nyttotrafik eller ej. Man kan ordna förbindelsen så att man inte tar hänsyn till de olika konsekvenserna, som t.ex. hur tilloch frånfartstrafiken påverkas eller vilka regionalpolitiska och miljömässiga nackdelar som medföljer. Från centerns synpunkt är detta senare inte tillräckligt beaktat i förslaget. Det slutgiltiga ställningstagande som ryms i den mellan Sverige och Danmark gjorda överenskommelsen tar inte hänsyn till olika följdverkningar. Det svenska regeringserbjudandet från november 1972 var helt inriktat på den södra förbindelsen. Där presenterades ett förslag i stora dimensioner. I första omgången är det, som redan har påpekats, tänkt en bro med sexfilig motorväg Limhamn—Saltholm. Vägen skall sedan fortsätta mellan Saltholm och Kastrup. Senare skall det komma ytterligare en utbyggnad separat för kollektiv trafik hela sträckningen Malmö-—Köpenhamn. Någon gång i framtiden skall man späda på med en sexfilig motorväg, bro eller tunnel, mellan Dragör och Saltholm. Det innebär att vi mellan Malmö och Saltholm skulle ha åtta körfiler och en omkörningsfil när det gäller den separata leden samt sexton körfiler Saltholm—Köpenhamn, när den totala utbyggnaden är klar. Det svenska erbjudandet nämnde ingenting om förbindelsen Helsingborg-Helsingör, utan det var från dansk sida som järnvägstunneln mellan dessa båda städer fördes på tal och har införts i överenskommelsen som ett senare projekt. Men denna HH-linje bör kom ma i första hand; det är enligt vår mening klart motiverat. Trafikutvecklingen över sundet, som har varit mycket kraftig, har ju självstyrd lett till en stark övervikt till HH-ledens fördel. Det är den gamla stråkvägen Europaväg 4 från Norden till kontinenten. Det är här rikstrafiken och därmed huvuddelen av nyttotrafiken passerar, och det är den som skall främjas. 26 miljoner personresor görs numera årligen över Öresund. Över sundet trafikeras 1,4 miljoner personbilar och 4 miljoner ton gods. Det är två tredjedelar av persontrafiken, tre fjärdedelar av personbilstrafiken och fyra femtedelar av godstrafiken över Öresund som går via Helsingborg— Helsingör. Nästan två tredjedelar av allt gods som fraktas över Öresund går på järnväg och cirka 90 procent via Helsingborg —Helsingör. Det är de naturliga fria krafterna som har styrt den utvecklingen. I första hand bör därför leden Helsingborg—Helsingör byggas. Det föreslogs också av Öresundsdelegationerna under talman Strands ordförandeskap. Förslaget gick ut på att en kombinerad vägoch järnvägsbro mellan Helsingborg och Helsingör skulle byggas. Kommunikationsministern berörde tidigare de resmissvar som avlämnades i samband med det första betänkandet. Det är riktigt som nämnts att det rådde övervikt för den södra förbindelsen. 62 svar avlämnades. 25 yrkade på KM-leden, medan 12 förordade HH-leden. 22 tog inte ställning. Man vet inte vilken ståndpunkt dessa 22 hade. Jag har den uppfattningen att resultatet av en remiss i dag hade blivit helt annorlunda. Trafikutvecklingen har helt gått till HH-ledens fördel. Nu görs också en annan bedömning från miljöoch lokaliseringssynpunkt. När centern i reservationen 1 till trafikutskottets betänkande yrkar avslag på propositionen, sker det, som tidigare påpekats, bl.a. därför att avtalet är bindande på alla punkter. Det är ett paket till vilket man skall svara ja eller nej. Vi säger inte nej till fasta förbindelser. Vi föreslår i reservationen att nya kontakter tas med Danmark i och för förhandlingar syftande till fasta förbindelser i första hand mellan Helsingborg och Helsingör. Det må sedan vara en teknisk fråga om det skall bli bro eller tunnel. Ett viktigt skäl för att med det snaraste ordna en HH-förbindelse är sambandet med Helsingborgs bangårdsfråga och trafiken i Helsingborgs centrala delar. Vidare förekommer mellan Helsingborg och Helsingör den intensivaste sjötrafiken med den största olycksrisken. Dessutom är järnvägsöverfartens trafikkapacitet otillräcklig, särskilt under högkonjunktur. Bristen på överfartskapacitet har stoppat upp godstrafiken, och väntande lastade godsvagnar har fått uppställas på olika bangårdar. Detta kan inte vara rationellt. Det vållar extraarbete och binder onödigt vagnparken. Vid anläggningen av en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör bör mycket allvarligt övervägas att göra den dubbelspårig. Merkostnaden för andra spåret blir förhållandevis liten, men det skulle ge en betydligt högre kapacitet. Det har också nämnts tidigare att man i samband med en järnvägstunnel borde överväga om inte motorfordonstrafiken kunde överföras med hjälp av s.k. tågfärjor. Det finns nya tekniska utvecklingslinjer i detta avseende. Bl.a. har för inte så länge sedan skisserats en metod, enligt vilken man med något förstorat spåravstånd möjliggör för dessa ”tågfärjor” att forsla bilar och mindre bussar genom tunneln placerade tvärskepps. Man har rätt att säga att lika stor som anslutningen är hos folkopinionen för en snar lösning av frågan om fasta förbindelser på HH-leden, lika stort är motståndet mot den nu planerade broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Detta klara motstånd kommer inte bara från miljövännerna, utan mycket breda intressen står bakom — det är inte bara skånska uttalanden utan uttalanden från hela landet. Starka röster framhåller felaktigheten i att göra så stora ekonomiska satsningar i denna senare förbindelse, satsningar som i stället skulle kunna användas för vägförbättringar och en upprustning av andra trafikmedel såväl över hela landet som i Skåne, där betydande eftersläpningar finns inom vägväsendet. Herr Hugosson riktade en direkt fråga hur vi från centern ställde oss till vägplaneringen i hela Skåne och framför allt i Malmöhus län. Han nämnde då Yttre och Inre Ringvägen kring Malmö. Jag vill påpeka att det visat sig att vi har ett mycket stort behov av en ombyggnad och framför allt en förstärkning av stora delar av vägnätet i Malmöhus län. I våras när vi fattade beslut om överlastavgiften gjordes en inventering, och beträffande Malmöhus län utföll den inventeringen så, att endast 34,3 procent av vägarna hade sådan bärighet att de tålde 10—16 tons axeltryck. Sedan har några få förbättringar skett, så nu är man uppe teoretiskt i 70 procent. Helt naturligt skall vägarna utbyggas även i SSK-området, men självfallet måste behovet bli större i och med att man planerar denna broförbindelse med, som jag omnämnde tidigare, det antal körfiler som det framdeles blir fråga om. Investeringarna kring Malmö-Lundområdet skulle ovillkorligen bli mindre, om man inte byggde denna fasta broförbindelse. Alla utredningar framhåller att KM-leden huvudsakligen kommer till användning för lokal trafik. Det finns inte många trafikleder som har så goda kollektivtrafik möjligheter som leden mellan Malmö och Köpenhamn. Färjetrafiken med båtar av olika typer täcker behovet av överfartsmöjligheter för lastbilar, fraktgods och personbilar. För personresor finns möjligheter av olika slag, däribland flygbåtarna, varvid överfarten inte tar mer än 35 minuter. Den nuvarande färjetrafiken har mycket hög dygnskapacitet. Sundet är bredare än vid Helsingborg. Här föreligger inte samma olycksrisk för färjor som vid HH-leden, och vid behov finns det möjligheter till utbyggnad. Trafiken över Öresund är starkt säsongbetonad. Drygt 40 procent av persontrafiken och ungefär hälften av personbilstrafiken faller på de tre sommarmånaderna. Dessa uppgifter är klart noterade i propositionen, och där konstateras vidare att persontrafiken över Öresund till ca 84 procent utgörs av individuell persontrafik utan bil och till ca 12 procent av sådan trafik med bil. Endast ca 4 procent faller på kollektivtrafik med tåg och buss. Det är en resandesammansättning som mycket lätt kan klaras av sjöfarten på leden Malmö—Köpenhamn. Som tidigare nämnts, kommer en broförbindelse att medföra ytterligare koncentration till sydvästra Skåne. Tillfredsställande garantier för att så inte sker kan inte lämnas, det har bevisats tidigare under debatten. Det finns starka krav på en aktiv regionalpolitik med planering som syftar till att utveckla näringsliv och bebyggelse över hela landet. En fortsatt koncentration kommer också att innebära att stora markområden berövas jordbruket. Man har litet extra irriterat, tycker jag nog, velat betona centerns agrarintressen, men i ett läge som det vi har nu, när fara råder för livsmedelsbrist, har vi väl all anledning att fundera över hur vi skall på bästa sätt lösa dessa frågor. Det har talats mycket här tidigare om dessa markområden, som tillhör Malmöregionen. Det har deklarerats från olika håll att denna mark är den bördigaste i landet — ja, kanske i Europa — detta dels på grund av jordmånen, dels på grund av klimatet. I den fysiska riksplaneringen, där det sker en klassificering av åkerjordens bärighet, har högsta siffran i den tiogradiga skalan åsatts just jordbruksmarken inom SSK-området. Medelskörden av höstvete i detta område är ca 50 deciton per hektar mot ca 43 deciton i mellersta Sveriges slättbygder. Motsvarande siffra för korn är 42 respektive 37 deciton per hektar. Det skall påpekas att denna avkastning nås med praktiskt taget samma insats av resurser i form av utsäde, arbete, maskiner och gödsel inom båda områdena. I debatten här har man också varit inne på att inom de närmaste 25 åren beräknas 16 000 hektar av denna odlingsmark vara tagen i anspråk för vägar och bebyggelse. Detta har framkommit i Regionplan 1972 för sydvästra Skånes kommunförbund. Det innebär ett bortfall, om vi räknar allt i stråsäd, av uppskattningsvis 60 000 ton spannmål, motsvarande livsmedelsbehovet för en befolkning på 75 000-100 000 personer. I ett ansträngt livsmedelsläge skulle denna produktion räcka till en befolkning på ca 200 000 människor. Det kan nämnas att ett kilogram vete har ett energiinnehåll av 3 000 kalorier och att en människas energibehov är 2500 å 3 000 kalorier per dag. I en överflödssituation slösar vi med energi genom att omvandla den i animalier, i en bristsituation tvingas man att konsumera vegetabilierna direkt. Medelarealen för gårdarna i Malmöhus län är 30 hektar, enligt en statistik. Det betyder att ca 500 jordbruk tas i anspråk för vägar och byggande under denna period och att följaktligen lika många arbetsplatser försvinner. Det måste vara en oriktig resursanvändning att onödigt ta högavkastande jord i anspråk för andra ändamål än livsmedelsproduktion. Vidare är det nödvändigt, för att skapa tillfredsställande miljöförhållanden i Malmöområdet, att tillväxten i området dämpas. Vi kräver därför, som tidigare påpekats, ytterligare utredningar som belyser såväl trafikoch regionalsom miljöpolitiska konsekvenser. Skulle dessa utredningar visa att det föreligger behov av en fast förbindelse, bör det i första hand prövas om denna kan ordnas med spårbunden trafik. Mot vårt förslag att först bygga HH-leden kan invändas att trafiken till Saltholm och den blivande storflygplatsen där kommer att försvåras. Jag vill säga att vi är ytterligt tveksamma till Saltholm som storflygplats. Ser man det från svensk synpunkt så kan invändningar resas med tanke på miljön. Visserligen visar de bullerprov som gjorts att det i stort sett endast är Barsebäcksområdet som kan få bullerstörningar, men vad man inte tagit hänsyn till är det sotavfall som uppstår genom avgaserna från moderna jetplan. Dessa avfallsmängder är betydande, och med den förhärskande vindriktningen, som är västlig, kommer dessa att falla ned över Malmöregionen. Vad som är av det största intresset är naturligtvis den framtida energisituationen. Många framstående vetenskapsmän menar att flyget kommer att omprioritera sina flygsträckor och att det är dags för decentralisering av flyget, vilket skulle innebära att man får starta och landa långdistansflygplan från de flygplatser som är bäst lokaliserade. Arlanda skulle exempelvis kunna vara en utmärkt utgångspunkt för alla långflygningar österut. Sturup kan redan nu och med ytterligare utbyggnad vara ett alternativ till Saltholm. Jag delar därför inte kommunikationsministerns uppfattning om nödvändigheten av en flygplats på Saltholm, men skulle mot förmodan behovet visa sig är jag inte säker, som kommunikationsministern, på att det är nödvändigt att en fast förbindelse iordningställes precis samtidigt. Och skall det vara en sådan, bör man enligt min mening i första hand överväga, som jag tidigare nämnt, en rälsbunden förbindelse. Herr talman, därmed yrkar jag bifall till reservationen 1 till trafikutskottets betänkande nr 25.
Herr talman! I mitt inlägg tog jag upp fantasisiffrorna 16 000 hektar god åkerjord som skulle försvinna, om man byggde denna bro, och visade på orimligheten i dessa siffror. Eftersom man i dessa siffror inkluderar allt framtida vägbyggande i Skåne och all framtida samhällsexpansion, ställde jag en direkt fråga till herr Håkansson om han i framtiden inte ville ha någon utbyggnad av vägsystemet i Skåne. Vi fick klart dokumenterat att det föreligger stora behov, ”ett uppdämt behov” enligt herr Håkansson, att bygga ut vägarna, oavsett om bron kommer till eller inte. Jag tyckte det var en tillnyktring, och jag hälsade det beskedet med tillfredsställelse. Men sedan fortsätter herr Håkansson som om ingenting hade hänt och talar om hur många människor som skulle kunna få sin livsmedelsproduktion tillgodosedd, om man inte tog denna mark i anspråk. Han talade om att 200 000 människor berövas livsmedelsproduktion, om man gör dessa investeringar. Inledningsvis avstår han från detta och säger att vi måste bygga ut vägarna. Sedan kommer han tillbaka och bakar ihop alltsammans. Det är, tycker jag, för att anknyta till vad jag inledningsvis sade i mitt anförande oansvarigt att driva en sådan argumentation. Den är inte med sanningen överensstämmande — det vet herr Håkansson också. Hur mycket mark tas i anspråk om vi inte bygger bron utan måste bygga nya färjeramper och anslutningsleder till dem? Det fick jag heller icke något svar på.
Herr talman! När det gäller det sistnämnda må herr Hugosson vara klart medveten om att det är omöjligt att i detalj säga hur mycket som går åt om man har färjförbindelser eller en fast förbindelse. Beträffande uppgiften 16 000 hektar mark har jag här en anteckning om att det är den areal som man behöver för vägar, för anläggningar av industrier och bostäder. Herr Hugosson minns kanske att när vi var i Skåne så fick vi en redogörelse från vägverket, där man beräknade att man fram till och med 1985 skulle behöva bygga ut vägar i Malmöhus län på en sammanlagd areal av 1 125 hektar. 80 procent av den summan skulle beröra SSK s område. Av nämnda 16 000 hektar går 8 000 hektar åt för vägbygge. Resten går, som jag nämnde tidigare, till bostäder, industrier och dylika anläggningar.
Herr talman! Herr Håkansson föredrar att tala om hur mycket vägbyggande som behövs i framtiden. Men frågan gäller hur mycket av dessa 16 000 hektar som måste tas i anspråk för brobyggandet. Jo, det är 100 hektar. Dessa kan inte ge en produktion som tillgodoser livsmedelsförsörjningen för 200 000 människor. Inom utskottsmajoriteten är vi överens om att vi skall dämpa tillväxten i våra storstadsområden. I det beslut, som riksdagen tog förra året i fråga om regionalpolitiken, var vi också överens. Herr Håkansson tycks däremot leva i den tron att en fantastisk expansion kommer att äga rum. Vad jag här vill slå fast är att oavsett om vi bygger bron eller inte måste vi — jag säger gärna tyvärr — ta god åkerjord i anspråk för att öka samhällsbyggandet och vägväsendet i Skåne. Man får inte blanda ihop detta med KM-leden.
Herr talman! Som herr Hugosson vet går för närvarande ungefär tre fjärdedelar av trafiken över Öresund på HH-leden. I propositionen står klart angivet att gör man en motorväg över KM-leden, blir det en total omkastning. Tre fjärdedelar av den kommande trafiken kommer då att i stället gå över MK-leden. Det är då helt naturligt att man får ett större behov av väganläggningar än om man låter tyngdpunkten ligga kvar på HH-leden. Det är en enkel förklaring.